Herr talman! Jag vill varmt instämma i vad herr Hugosson sade tidigare här i dag, då han pekar på den uppenbara nonchalans som kommunikationsministern visar genom att inte finnas här när vi behandlar hans ärenden i riksdagen. Men detta gäller inte bara kommunikationsministern, utan i det här avseendet tycker jag att statsråden är lika goda kålsupare hela bunten. Det är ju ytterst sällan man ser ett statsråd i bänkarna när ärenden behandlas här i kammaren, och det är givetvis att beklaga. När vi förra året behandlade väganslagen, kom av naturliga skäl en mycket stor del av debatten att kretsa kring anslaget på 200 milj.kr., och så har det också varit i dag. Vid det tillfället förra året tog jag i ett inlägg upp detta anslag med utgångspunkt i den situation på svensk arbetsmarknad som byggnads och anläggningsarbetarna befinner sig i. Eftersom det var ett konjunkturpolitiskt anslag var det ett viktigt instrument och ett stöd för en bransch som alltid har varit utsatt i konjunkturernas berg och dalbana. Den lika enkla som goda tanken var att genom att man förlade angelägna vägbyggen och förbättringar av vägar till lämpliga tidpunkter och lämpliga orter skulle bl.a. byggnadsoch anläggningsarbetare samt vägarbetare kunna erbjudas den jämnare sysselsättning och materiella trygghet som kommer de allra flesta arbetstagare till del i vårt land. Men anslaget var också från regionalpolitisk synpunkt betydelsefullt, eftersom man utan att vara bunden av flerårsplanerna snabbt kunde sätta in åtgärder på en väg som hade betydelse för en regions eller orts utveckling. Att anslaget var betydelsefullt från både sysselsättnings och regionalpolitiska utgångspunkter exemplifierade jag då med vägen Alfta-Söräng i mitt eget län. Det är en väg som fanns med i förre kommunikationsministerns förslag till fördelning av det särskilda anslaget. Jag uppmanade vid det tillfället de borgerliga ledamöterna från trakten att stödja förslaget att det särskilda anslaget skulle vara kvar. Det hade ju varit en garanti för att den här vägen skulle byggas i år. Men man stödde tyvärr inte förslaget, utan man ställde sig bakom motioner som yrkade avslag på ett bibehållande av det särskilda anslaget. Herr talman! Jag tycker att det kan vara lämpligt vid detta tillfälle att något citera vad som sades i den debatten. Den nuvarande jordbruksministern Anders Dahlgren sade följande: ”Herr Östrand säger att om man nu överför dessa 200 miljoner till vägverkets ordinarie budget, så skapar man sysselsättningsproblem. Jag kan inte se det sambandet. Det gör man, herr Östrand, endast under förutsättning att regeringen inte använder den fullmakt den har fått av riksdagen för att i det här fallet bekämpa arbetslösheten. De vägobjekt som då kan komma till är exempelvis väg 82 som herr Östrand talade om. Den skulle vara ett utmärkt exempel på hur man kan använda pengar från arbetsmarknadsstyrelsen.” Jag tycker också vid detta tillfälle att det kan vara lämpligt att citera något ur Gunnel Jonängs anförande den gången. Hon är ju f. ö. bosatt i den kommun där den här vägen ligger. Hon sade: ”Det är ju ändå så — jag beklagar att jag skall behöva påminna om det — att regeringen inkl. kommunikationsministern har ett mycket stort ansvar för sysselsättningen i vårt land och för sysselsättningen i skogslänen. Det ansvaret och uppfyllelsen av det ansvaret har varje medborgare i vårt land rätt att förvänta att regeringen tar på sig. Denna regeringens möjlighet har ingenting med de 200 miljonerna att göra. Regeringen har möjlighet att ta fram pengar, bl.a. genom finansfullmakten på 1 500 milj.kr. eller genom att använda AMS-medel. Det finns ingenting som kan rättfärdiga regeringens eventuella underlåtenhet att skapa sysselsättning för dem som är arbetslösa. Vi i södra Hälsingland har upplevt att det Norlingska systemet inte fungerar för oss. Det har för oss inneburit löften och ingenting mer. Vi har alltså upplevt de negativa effekterna. Jag tror däremot att vi kommer att få en utbyggnad av Alftavägen utifrån sysselsättningsläget i vår region. Jag ser ett bifall till utskottets hemställan som en garanti för en förbättrad sysselsättning, bl.a. för byggnadsarbetarna.” Vad har hänt med den här vägen nu, herr Persson i Heden, när vi dessutom har fått en annan regering, där f.ö. Anders Dahlgren ingår? Nu borde väl den här vägen nästan vara färdigbyggd mot bakgrund av de mycket bestämda uttalanden som gjordes förra året och som jag nu citerat en del av? Nej, sanningen är den att inte ett spadtag har tagits på denna väg. I stället har de pengar som kom Gävleborgs län till del av de 200 miljonerna och genom den överflyttning som gjordes till det ordinarie väganslaget gått till en utbyggnad av E 4 Fridhem-riksväg 80 utanför Gävle. De farhågor jag framförde i debatten förra året och försökte delge mina borgerliga kolleger från länet har nu besannats. Detta är, tycker jag, ytterligare ett exempel på svikna vallöften. Men de börjar bli så många vid det här laget, att ett mer eller mindre kanske inte har någon större betydelse. Herr talman! Det ser med andra ord ut som om Alftaborna skulle få vänta ett bra tag än på en angelägen förbättring av denna vägsträcka, som inte bara av sysselsättningsskäl utan även av regionalpolitiska skäl har så stor betydelse för en utveckling av näringslivet i regionen. Detta exempel kan även gälla för övriga vägobjekt som dåvarande kommunikationsministern föreslog skulle komma till utförande genom det särskilda anslaget. Nu har herr Persson delvis talat om den här vägstumpen och sagt att arbetena inte kan komma i gång förrän under maj månad. Men det är en sak, herr Persson. Förutsättningen för att den här vägen skall kunna komma i gång är att det anslås medel, och utskottet har inte heller nu anvisat medel till den här vägen. Till sist, herr talman, skulle jag vilja ställa en direkt fråga till utskottsmajoritetens talesman, herr Persson i Heden, som var en av dem som förra året frenetiskt argumenterade för att det särskilda anslaget skulle avskaffas: Delar herr Persson industriminister Åslings uppfattning som den kommer till uttryck i budgetpropositionen under hans huvudtitel, punkten Regionalpolitiskt stöd? Där står följande: ”Enligt min mening bör i de flesta fall statliga stödåtgärder inom ramen för gällande regler vara tillräckliga för att genomföra angelägna projekt. Det kan dock finnas fall där ett förfarande av offertkaraktär kan prövas. Jag förordar därför att regeringen får möjlighet att ta i anspråk medel från detta anslag för att till företag betala ut bidrag för att täcka klart avgränsar merkostnader till följd av en regionalpolitiskt betingad Ilokalisering. Verksamheten bör bedrivas intill ett totalt belopp av 40 milj.kr.” Här föreslår ju industriministern exakt samma sak som herr Persson så frenetiskt motarbetade förra året. Tar nu herr Persson avstånd från detta eller är det möjligen så, att det som betraktades som uttryck för pampvälde eller ministerstyre 1976 nu, år 1977, helt plötsligt har blivit upphöjt till högsta regeringskonst i en borgerlig regering? Svara mig på detta, herr Persson! Herr talman! Jag vill till slut yrka bifall till de reservationer som är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! I det krispaket som regeringen har framlagt för att åstadkomma sysselsättningsskapande åtgärder ingår bl.a. anslag till arbetsmarknadsstyrelsen, och det förutsätts att en del av de pengarna går till arbeten utförda av vägverket, bl.a. vägbyggnader. Beträffande den väg herr Östrand nämnde, för vilken inga medel skulle finnas anvisade, hänvisar jag till det jag tidigare sagt, nämligen att förutsättningar för att sätta i gång vägbyggnad kommer att finnas i maj månad 1977. Anledningen till att arbetena inte kan börja dessförinnan är att arbetsplaner måste fastställas — vilket kommer att ske först i mars-april. Förutsättningarna för start av vägbyggnad finns alltså först i maj. Och när förutsättningar för start föreligger finns det också medel, det är en absolut självklar sak. De förra året anslagna 200 miljonerna skulle enligt herr Östrand och flera andra talare inte ha gett några pengar till vägbyggen.

Herr talman! Oavsett hur många beredskapsplaner som görs upp kan inte vägbygget starta förrän medel har anslagits, herr Persson. Det kommer vi aldrig ifrån. Det finns alltså inga som helst garantier för att det här bygget kommer i gång i maj månad. Besvären när det gäller den här vägen låg i höstas hos regeringen för prövning. Avsikten var att regeringen skulle avgöra frågan i höstas. Men den försenades av den borgerliga regeringen, så ärendet avgjordes inte förrän i februari månad. Det är ännu ett exempel på den försening som nu har uppstått. Hade riksdagen fattat beslut om anslaget förra året, herr Persson, hade bygget kunnat vara i gång vid det här laget. Herr Persson vill över huvud taget inte besvara den fråga jag ställde. De 40 miljoner som herr Åsling nu vill ha till sitt förfogande vill han använda på exakt samma sätt som förre kommunikationsministern ville använda de 200 miljonerna. Han vill sätta in dem på angelägna objekt. Såvitt jag förstår tillstyrker herr Persson förslaget därför att det kommer från herr Åsling. Men när det kom från herr Norling var det annat ljud i skällan. Fördelningen av 200-miljonersanslaget skulle ske i samråd med vägverket och arbetsmarknadsstyrelsen. Men när det gäller det anslag på 40 miljoner som herr Åsling vill ha, har man helt enkelt slopat kravet på samråd. Det är den väsentliga skillnaden.
Herr talman! De 40 milj.kr. som nu ingår i krispaketet och det extra ordinära anslag som fanns föregående år är två skilda ting. De 40 miljonerna är till för sysselsättningsfrämjande åtgärder, och däri kan också medel till vägbyggnader ingå. Beträffande väg 82 mellan Bollnäs och Alfta vill jag säga att det inte är regeringen som planerar vägbyggandet, utan det gör vägverket. Arbetsplanen kommer, som jag tidigare har sagt, att fastställas av vägverket vid månadsskiftet mars-april 1977, alltså om några veckor. Då föreligger förutsättningen för start av detta vägbygge först i början av maj 1977. Arbetsplanen måste sålunda vara fastställd, men det är den inte beträffande vägen Kiruna-Narvik, som vi förut talat om. Pengarna kunde därför inte användas till vägen utan gick till andra vägprojekt. Men Kirunavägen kommer också att byggas framöver.
Herr talman! Ja men, herr Persson, de 40 miljonerna skall användas till exakt samma sak som de 200 miljonerna. I båda fallen gäller det medel som en regering vill ha för att gå in i angelägna projekt. Den enda skillnaden är att de 40 miljonerna föreslås under industridepartementets huvudtitel och de 200 miljonerna anslogs under kommunikationsdepartementets huvudtitel. Låt mig återgå till Alftavägen. Det är ju ändå, herr Persson, regeringen som prövar besvären. I det här fallet har det skett med en mycket stark försening. Det har gjort att vägbygget kommer att försenas ytterligare, vilket givetvis är att beklaga. Det är också att beklaga, herr Persson, att man inte har medel till förfogande för att snabbt kunna sätta i gång projekt som är angelägna från både sysselsättnings och regionalpolitisk synpunkt.

inom hela trestadsområdet. Under sommar månaderna trafikeras denna klaffbro av i genomsnitt ca 20 000 fordon per dag, vilket är 3 000 fordon mer än klaffbrons maximala kapacitet. Samtidigt har sjöfarten högsäsong, och bron måste sålunda öppnas ett stort antal gånger om dagen. Det för med sig långa köer och trafikstockningar, vilket tidvis förrycker hela trafiken i Trollhättans innerstad. I vägförvaltningens långtidsplan över större byggnadsprojekt har, som herr Persson i Heden anfört, en ny bro över Göta älv prioriterats, dock med byggstart tidigast 1980 med oförändrade anslagsramar. Vi har i vår motion pekat på ytterligare en rad sakskäl som motiverar ett tidigareläggande, men jag skall inte här gå närmare in på dem. Utskottet för i sitt betänkande ett positivt resonemang vad gäller vägverkets område och understryker bl.a. kraftigt vikten av att vägverket tillförs ökade resurser. Beträffande brobyggandet hänvisar utskottet till vägverkets förslag att större broprojekt skulle kunna tidigareläggas om dessa broar utfördes med en överbyggnad av stål, vilket samtidigt skulle medföra ett värdefullt tillskott till sysselsättningen inom både stål och varvsindustrin. Utskottet pekar också på att förslaget f. n. prövas i regeringens kansli. Jag tycker, herr talman, att det här är ett alldeles utmärkt resonemang av utskottet, bl.a. därför att utskottet på det här sättet markerar sin uppfattning att framkomligheten och trafiksäkerheten på våra vägar bör ökas. Kan man sedan genom att utföra större brobyggen i stål tidigarelägga dessa projekt, når man, precis som herr Hugosson anfört, en tredubbel effekt. Vad gäller den nu aktuella bron över Göta älv har vägverkets chef klart uttalat att om regeringen godkänner förslaget att man i sysselsättningsskapande syfte skall kunna bygga vissa broar i stålkonstruktion — brobyggen som då skulle kunna tidigareläggas — är den nya bron i Trollhättan det angelägnaste projektet. Det är samtidigt fullt möjligt att påbörja detta bygge redan 1978, såsom vi anfört i vår motion. Jag kan i det här sammanhanget också påpeka att det vid utskottsbehandlingen av den här motionen påstods att detta projekt skulle kunna påbörjas redan i höst. Det skulle vara värdefullt att här i kammaren få det bekräftat av majoritetens talesman. I sitt huvudanförande sade herr Persson i Heden att bron kommer att påbörjas inom en mycket snar framtid. Jag måste tolka detta som en bekräftelse på herr Perssons tidigare löfte i utskottet. Utskottet är enigt, och jag skall därför inte yrka bifall till motionen. Men jag förutsätter att regeringen ställer sig bakom vägverkets förslag att utföra broar i stålkonstruktion, vilket också i detta fall medför ett tidigareläggande av dessa projekt.

Herr talman! Diskussionen om väganslagen har alltid varit livlig. Ändå har dessa anslag varit knappa i förhållande till behoven. Visst har vi fått bättre och bättre vägar. Men trafiken har också ökat kraftigt och kräver mycket. Enligt min uppfattning gör landet mycket stora förluster när vi inte kan göra mera för vägarna. För glesbygden är ett bättre vägnät högst nödvändigt. Det skulle ge ökad sysselsättning och vara ett bra medel i regionalpolitiskt hänseende. Härom råder inget tvivel. Genom dåliga vägar gör vi stora kapitalförluster på vagnparken — det gäller alla fordonsslag. Åtgången på drivmedel av olika slag skulle kunna minskas betydligt genom bättre vägar. Antalet olycksfall och de höga vårdkostnaderna skulle kunna minskas genom bättre vägar. Bättre vägar är med andra ord en mycket viktig produktionsfaktor. Enligt min mening måste vi i högre grad prioritera vägupprustningarna. Jag vill säga att detta helt enkelt är en av våra angelägnaste uppgifter. Den vägbudget som nu föreslås är i stort sett lik den tidigare. Socialdemokratiska talare har här sagt att om bara den socialdemokratiska regeringen suttit kvar, så skulle väganslagen ha blivit större i år. Jag skulle emellertid vilja fästa uppmärksamheten på den situation som vi ändå befinner oss i, och jag måste ställa frågan: Har detta gått alldeles förbi er på den socialdemokratiska sidan som deltar i denna debatt? När var behoven av insatser för att klara sysselsättningen på olika områden större än i den konjunktur som vi f. n. befinner oss i? Detta är den stora huvudfrågan i detta sammanhang, och den kan vi naturligtvis aldrig bortse från. Jag tycker att anslagen hade bort vara större, men jag kan inte blunda för den besvärliga situation som den nuvarande regeringen befinner sig i och framför allt befann sig i när budgeten gjordes. Man har inte kunnat gå längre den här gången, men för framtiden måste vi uppmärksamma väganslagen mer. Det är också enligt min mening nödvändigt att markera att satsningarna skall ske via den ordinarie vägstaten, detta för att ge större stabilitet och bättre effekt. För att inte missförstånd skall uppstå vill jag också säga att det glädjande nog kommer mycket pengar via AMS. Dessa värdefulla tillskott har möjliggjort en hel del upprustning av vägarna. Jag hoppas också att det skall vara möjligt att få mer pengar via AMS, så länge tilldelningen är så knapp från det ordinarie hållet. Herr talman! Det skulle finnas betydligt mer att säga i sammanhanget, men timmen är sen. Jag vill bara till sist instämma i yrkandet om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Jonasson angriper de socialdemokratiska talesmännen samtidigt som han säger att årets budget är av ungefär samma märke som tidigare års. Han säger också att vi socialdemokrater i dagens debatt skulle ha utlovat högre anslag. Vad vi från socialdemokratiskt håll har erinrat om i debatten är att centerpartiet — och även herr Jonasson — vid alla föregående vägdebatter i riksdagen liksom i den senaste valrörelsen sagt att om man får regeringsmakten kommer man att se till att väganslagen ökar kraftigt. I realiteten är den budget som den borgerliga regeringen nu presenterat en budget som innebär 160 milj.kr. mindre till vägarna realt sett jämfört med det socialdemokratiska budgetalternativet. Det är detta faktum som vi har redovisat i dagens debatt. Jag förstår att centerpartiet, med tanke på vad man har utlovat tidigare såväl här i riksdagen som ute i debatterna i vårt avlånga land, i dag känner sig en aning pressat.

Samtidigt står herr Jonasson och säger att han hoppas att man skall kunna få extra anslag via AMS. Men då skulle väl herr Jonasson ha sett till att den borgerliga regeringen inte hade minskat anslagen till vägarna och till AMS. Det är ju en realitet, och det är därför som vi från socialdemokratiskt håll är ytterst bekymrade.
Herr talman! Om herr Hugosson lugnar ned sig litet grand och lyssnar bättre på vad jag säger, så kan jag upprepa att så länge anslaget var så knappt och är så knappt beträffande ordinarie väganslag är det tacksamt att få pengar via AMS. Men vi bör se till att vi får mer pengar från det ordinarie anslaget. Centern har sina ambitioner kvar, herr Hugosson, när det gäller att förbättra anslagen till våra vägar. Men det har inte varit möjligt i den nuvarande besvärliga ekonomiska situationen. Jag kan inte föreställa mig att den brist på pengar vi nu har har gått herr Hugosson spårlöst förbi. Om jag inte har läst fel i handlingarna så är det väl ändå så, herr Hugosson, att ni inte har begärt mer pengar. Har jag fel så kan jag väl inte läsa innantill. Att ni begärt mera är väl vad herr Hugosson har velat göra gällande genom sina inlägg här i kväll.
Herr talman! I dagens debatt har vi socialdemokratiska talesmän anfört att vi, med tanke på att väganslagen i årets budget blivit ytterst styvmoderligt behandlade, förutsätter att regeringen kommer att via arbetsmarknadsverket tillföra vägväsendet ytterligare medel. Vi är emellertid bekymrade över att man samtidigt har minskat anslaget till AMS just för denna verksamhet. Jag har i dagens debatt utlovat att vi från socialdemokratiskt håll under det kommande budgetåret skall tillvarata alla tillfällen att skapa sysselsättning, som ger möjligheter till angelägna investeringar inom vägväsendet.
Herr talman! Den budget som regeringen nu har lagt fram innebär vissa förbättringar i miljoner kronor räknat, bl.a. 360 milj.kr. mer i beredskapsmedel. Men det är väl också klart att kostnadsökningarna minskar effekterna. Det är ett faktum som vi måste vara medvetna om. När riksdagen skall anslå mera pengar, måste vi emellertid se till den totala situationen. Hur gärna jag än har velat gå den vägen, har jag inte sett några möjligheter. Lika väl som herr Hugosson säger att man från socialdemokratiskt håll skall se till att det skapas sysselsättning för att förbättra vägarna, kommer vi från centern givetvis att arbeta för samma sak. Ni socialdemokrater har inget monopol på denna punkt. Men ni har haft möjligheter att visa detta tidigare.
Herr talman! Bättre än något annat utskott har trafikutskottet fått lära sig att på ett positivt sätt avstyrka motioner av lokalbetonad karaktär. Motionen 1976/77:1179 har rönt ett sådant öde, och jag kan ha förståelse för att man hänvisar till regionalt upprättade vägplaner. Det borde alltså inte vara nödvändigt med dessa för landet som helhet ganska obetydliga, men för berörd region mycket betydelsefulla, motioner. Men vad gör man när kommunala myndigheter, fackföreningar och näringslivsföreträdare i 25 år har stångat pannan. blodig utan resultat? Skrivelser och uppvaktningar har under detta kvartssekel avlöst varandra, men vägen är fortfarande i det närmaste lika dålig som i mitten på 1950 talet. Det gäller länsväg 769 mellan Hassela i Nordanstigs kommun och Sundsvall. Den slingrar sig alltså genom både X och Y-län, om nu detta skall behöva ha någon inverkan på att en ombyggnad dröjer så länge. Min motion avser också länsväg 764, som till vissa delar är bra men som utbyggd skulle på ett utomordentligt sätt kunna avlasta E 75 och E 4 för människor på väg mot fjälltrakterna. Turismen skulle få en given förstärkning. Men framför allt skulle sysselsättningen i det här området förbättras. Då tänker jag ändå inte bara på det arbete byggandet av vägarna ger utan också på det faktum att befintlig fabrik i Hassela skulle klara sina transporter av trävaror så bra att en expansion kanske vore möjlig. Fabriken i fråga är den arbetsplats som i stort sett svarar för sysselsättningen i detta område. Jag fick aldrig tillfälle att plädera för en liknande motion vid fjolårets riksmöte. Jag trodde dessutom att de 200 milj.kr. som föreslogs stå till kommunikationsdepartementets förfogande för beredskapsarbeten skulle komma också den här vägen till del. Som herr Östrand har framhållit röstade borgerligheten så att man med lottens hjälp avstyrde möjligheten till pengar för de här småvägarna. Men nu har något av intresse hänt: också en centerpartist har funnit vägarna dåliga och i skrivelse till kommunstyrelsen framhållit att en uppvaktning hos kommunikationsdepartementet bör ske! Och nu har kommunstyrelsen i Nordanstig beslutat föreslå kommunfullmäktige att göra den här uppvaktningen. I protokoll har t.o.m. hänvisats till min motion! Om inte alla tecken slår fel, kommer herr Turesson att få besök av ledningen för Nordanstigs kommun samt representanter för industrin och dessutom troligen också för Sundsvalls kommun, som givetvis berörs av vägen. Inför trycket av en valförlust i höstas i Nordanstig har centern nu funnit för gott att aktualisera kraven i min motion. Herr talman! Jag hoppas verkligen att kommunen har framgång i sin uppvaktning. Även om initiativet kommer från centern, så styrker det bara det angelägna i min motion. I lilla Nordanstig betyder de här vägstumparna ett par ganska måttliga insatser för att ge sysselsättningen en knuff framåt. Med de dubblerade insatser som sker i riksdag och kommun bör trycket på planförfattarna bli så starkt, att jag endast behöver ansluta mig till utskottets mening för att vägarna 764 och 769 snart nog skall bli åtgärdade.

Herr talman! I motionen 1976/77:801 har Norrbottens socialdemokratiska ledamöter hemställt att riksdagen beslutar att hos regeringen anhålla om att åtgärder snabbt vidtas för igångsättning av arbetena med mellanriksvägen Kiruna-Narvik. Den här frågan har redan förekommit i debatten, varför jag avkortar mitt inlägg. Trafikutskottet har i sitt betänkande hänvisat till att riksdagen förra våren godtog utskottets uttalande angående den planerade mellanriksvägen, innebärande att så snart de praktiska möjligheterna föreligger skall medel ställas till förfogande och arbetena på mellanriksvägen igångsättas. Utskottet hänvisar till ett av kommunikationsministern nyligen lämnat svar på fråga rörande ifrågavarande vägprojekt. I betänkandet sägs att statsrådet därvid pekade på att inkomna besvär över fastställelsebeslutet f. n. behandlas i olika instanser och slutligen skall avgöras av regeringen. Det är således den prövningen som vi måste avvakta innan besked om tidpunkt för projektets påbörjande kan ges. I utskottsskrivningen sägs nämligen: ”Regeringen är dock beredd att — i enlighet med utskottets uttalande — begära att medel för vägens utförande ställs till förfogande så snart de nämnda förutsättningarna föreligger.” Nu vet vi att det inkommit två besvär över vägverkets fastställelsebeslut. För den ena besvärsskrivelsen står en privatperson från Nyköping. Den andra har ingivits av Rautasvuoma sameby.

Eller är det riktigt som det sägs i samebyns besvärsskrivelse, att även om regeringen blir klar med besvärsprövningen under våren så är det ändå inte aktuellt med igångsättning under innevarande år? Med utskottets skrivning skulle man ha kunnat se ganska hoppfullt på möjligheten att få pengar till vägprojektet för igångsättning hösten 1977, då jag erfarit att regeringen skulle kunna göra prövningen av besvären någon gång maj-juni. Men frågan är om det finns andra hinder. Jag har bl.a. kunnat konstatera att vissa berörda myndigheter i Norrbotten redan beslutat i den här frågan. Således har Kiruna kommun och lantbruksnämnden avstyrkt bifall till besvären. Fru Marklund har i sitt inlägg redan framfört storparten av de argument som talar för en igångsättning av vägprojektet snarast möjligt, och jag skall inte uppta kammarens tid med att upprepa argumenten. Möjligen kan jag komplettera med upplysningen att lantbruksnämnden på sin beredskapslista som första objekt just har den här vägen och ser det som synnerligen angeläget att projektet startar i höst.

Herr talman! Fru Marklund har redan yrkat bifall till vår motion 801, varför jag endast har att instämma i det yrkandet.

Herr talman! Trafikutskottets skrivning i betänkandet 1976/77:11 med anledning av motionen 383 är mycket positiv. Trots detta är det som om motion och betänkande inte riktigt avstämts — det är som om de går förbi varandra, precis som två välplanerade vägavsnitt vilka avsetts att vid viss punkt perfekt mötas men ändå inte gör detta. Det finns en liten skillnad i bedömning och beräkning mellan motionen och utskottets svar som gör att avsedd punkt missas. Motionen framför önskemål om att skyldighet författningsenligt skall föreligga för vägverket att, så snart ny väg skall börja planeras eller då omfattande vägbyggnad skall ske, kontakta lantbruksnämnd och skogsvårdsstyrelse för att få del av deras synpunkter. Den fysiska vägplaneringen eller projekteringen kan, enligt vad jag inhämtat, delas in i tre skeden: lokalisering, utredning och detaljplanering. Under lokaliseringsskedet skall arbetas fram en lokaliseringsplan. Denna skall vara så omfattande och noggrann att den kan dels vara lämpligt underlag för fortsatt projektering av vägarbetena, dels ge underlag för arbetenas prioritering i långtidsplån, dels ock utnyttjas för översiktlig samhällsplanering. Dessutom bör den resultera i att en terrängkorridor, alternativt flera, väljs ut för den nya ledens sträckning. Detta är alltså innehållet i det första skedet. Resultatet av ett skede skall vara underlag för den fortsatta projekteringen i nästa skede. Med den utredningsplan man då har fått som bas sker viss förberedande projektering som oftast består i endast en kontroll av utredningens målsättning och förslag, enligt vad jag har läst i den utredning som det hänvisas till i betänkandet. Vägförslaget presenteras härvid för markägare, nyttjanderättshavare, myndigheter — däribland skogsstyrelsen och lantbruksnämnden -— liksom för politiker och olika föreningar och sammanslutningar som berörs av eller har intresse av vägförslaget vid ett s.k. markägarsammanträde, där de närvarande ges möjligheter att lämna sina synpunkter. Visst kan detta innebära att man, som utskottet skriver, tillförsäkrar de berörda möjlighet att framföra synpunkter på ett tidigt stadium. Där kan alltså lantbruksnämnd och skogsvårdsstyrelse komma in. Men då har ju redan ett planeringsskede avverkats. Utskottet understryker vikten av att intressenter m.fl. kommer in redan på ett förberedande stadium. Att komma in när lokaliseringsskedet är genomarbetat är inte vad vi anser vara ”när ny väg skall börja planeras” osv. Det är här som motionärernas och utskottets avvägningar inte riktigt stämmer överens. Motionärernas mening är att kontakt skall tas redan på det allra första stadiet, då lokaliseringarna bearbetas, med de nämnda myndigheterna för att dessa redan vid den första bedömningen av kommande vägsträckor direkt skall beredas möjligheter att framföra synpunkter till vägverket. Vägverket planerar ju i enlighet med de bestämmelser som utfärdas för vägplanering. Bedömningarna är ekonomiskt betingade, och det är de trafikekonomiska effekterna som räknas. I kalkylen för olika sträckningar borde också invägas de långsiktiga ekonomiska effekterna av skador på eller ödeläggelse av produktiv jordoch skogsmark. Det är med tanke på detta som lantbruksnämnd och skogsvårdsstyrelse självfallet borde vara med vid planeringen på det absolut tidigaste stadiet. Det skulle kunna medföra en utsortering av alternativ i ett så tidigt skede att antalet terrängkorridorer, eller vägkorridorer som vi kanske vanligtvis säger, minskar till fördel antingen för skogs eller jordproduktiva marker eller för annan aktuell planering. Dessutom kan vägverket slippa vissa utgifter. Herr talman! Med utskottets synnerligen positiva inställning i sakfrågan som bakgrund ber jag att få yrka bifall till motionen 383.

Av motionen framgår att vägsträckan är 25-30 km, beroende på hur vägen kommer att byggas. När det gäller dessa 25 eller 30 km är det riktigt att det rör sig om ett område som möjligen kan betecknas som obrutet, i varje fall av någon väg. Att man såväl från norsk som från svensk sida har byggt flera tiotal mil väg inom det berörda området tycks ha undgått utskottet. 39 milj.kr. har investerats i det svenska vägbygget fram till Sitasjaure. Hur mycket som investerats i det norska vet jag inte, men det är klart att man lagt ned mycket pengar på den väg som sträcker sig långt in på den svenska sidan. Det är beklagligt att man vid utskottsbehandlingen inte beaktat detta förhållande. I motionen har vi betecknat det som ekonomiskt oansvarigt att investera så mycket pengar i en väg som man efter mycket kort tids användning låter ligga helt outnyttjad. Det är ett starkt krav från Jokkmokks och Gällivare kommuner att vägbygget kommer till utförande. En starkt växande opinion inom befolkningen kräver att området görs tillgängligt för rekreation och friluftsliv. I den arbetsgrupp som Gällivare kommun bildade för att utreda det här projektet ingick även representanter för samerna. Samerna framhöll att vägen var intressant även från samisk synpunkt. De föreslog en speciell sträckning för att den så litet som möjligt skulle störa renskötseln och för att den dessutom skulle göra det möjligt för samerna att nå ut till vissa fiskevatten och ripjaktsområden. Det råder alltså samstämmighet bland de berörda parterna i området, och det verkar vara bara naturvårdsverket i Stockholm som är motståndare till att den här vägen byggs. Herr talman! Det är kanske litet vårdslöst av mig att säga ”bara naturvårdsverket”. Under de år som den här frågan varit aktuell har jag erfarit att det inte är ”bara”. Men när Gällivare kommun första gången presenterade de här planerna för naturvårdsverket hade verket inget att erinra mot bygget. Den negativa inställningen har tydligen kommit senare. a En anledning till den här motionen var också att det nu börjar bli bråttom att komma till ett beslut. Snart är Vattenfalls arbeten i Ritsem klara, och därmed är de resurser som i dag finns där inte längre möjliga att utnyttja. Vattenfall har ofta kritiserats för att man endast bygger ut vattenkraften och sedan drar sina färde. Inga bestående värden lämnas kvar, brukar det heta. Nu har man, herr talman, en utomordentligt effektiv och relativt billig möjlighet att göra en insats till förmån för de här bygdernas utveckling. Det är därför dystert att utskottet tydligen inte riktigt har förstått vad den här frågan rör sig om. Mot ett enhälligt utskott är det inte stor idé för mig att yrka bifall till motionen. Jag vill bara uttala den förhoppningen att regeringen vid sin prövning har en mera progressiv syn på den här frågan och att man fattar ett sådant beslut att vägen kan komma till stånd med det snaraste. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Utskottet har varit så enigt i sitt betänkande vid det här tillfället när det gäller driftanslagen på kommunikationsområdet att jag inte fann anledning att anmäla mig till debatten i förväg. Men jag har gjort det i efterhand eftersom jag fann att herr Hugosson efter sitt anförande inte blev bemött på ett par av sina överdrifter. Den första överdriften gällde den långsiktiga vägplanen. Herr Hugosson sade ungefär så här: Riksdagen beställde i fjol en långsiktig vägplan, och den borgerliga regeringen har inte levt upp till beslutet. Herr Persson i Heden har svarat, och det jag tillfogar är en fortsättning av hans svar på överdriften. Jag noterar bara att den socialdemokratiska regeringen efter riksdagsbeslutet hade åtminstone ett halvår på sig att leva upp till det. Den nya regeringen hade två månader. Dessutom, herr Hugosson, har det varit ett krav från borgerligt håll i flera år att vi skall få en långsiktig vägpolitik i vårt land. Herr Hugossons anspråk på den nya regeringen är mycket intressant. Det kan ju tolkas på olika sätt, dels så att herr Hugosson är mycket energisk att verka för en långsiktig vägpolitik, därför att han delar våra krav sedan tidigare, dels inte minst som ett misstroende mot den regering han själv tidigare har stött. Herr Östrand har visat ungefär samma attityd. Jag skall dock säga att herr Gillström var mycket ärlig när han talade om vägar i Hälsingland, där man har arbetat med skrivelser och uppvaktningar i 25 år utan att det har skett några större förbättringar. Herr Hugossons andra överdrift var ännu mer anmärkningsvärd och har inte alls bemötts. Han sade med emfas, lindrigt uttryckt, ungefär så här — jag tror att det gällde vägbyggandet och inte driften: Det är den största prutningen i väghistorien. Detta gav mig anledning att lystra till, inte enbart på grund av det höga röstläget, utan också med hänsyn till påståendet som sådant. Jag ville gärna veta den sakliga bakgrunden till det. Det gav mig också anledning att kontrollera, därför att om man säger så måste det röra sig om skillnader på hundratals miljoner i fast penningvärde och kanske en halv miljard eller mera i löpande priser. När vi tittar på vägverkets kommentar till årets proposition finner vi att man inte behöver gå längre tillbaka i tiden än till 1972 för att få den närmaste parallellen i fråga om en låg budget på vägområdet. En av de allvarligaste sakerna när det gäller våra vägar är ju den kapitalförstöring vägarna utsätts för på grund av alltför låga anslag till driften. Tar vi år 1972 finner vi att detta anslag, efter en ungefärlig uppskattning 180 på diagrammet i den kommentar som jag nämnde, då ligger ungefär 45 milj.kr. lägre än den budget som i år presenteras av regeringen. Denna uppgift är framräknad i fast penningvärde med utgång från 1970 års kostnadsnivå. Det är alltså fråga om helt ekvivalenta tal.

Vad betyder det här procentuellt? Ja, det är svårt att räkna procentuellt. Vi måste i stället räkna i promille. I fast penningvärde blir det mindre än 2/100 7», alltså två 100 000-delar. I löpande penningvärde blir det mindre än en 100 000-del. Herr Hugossons påstående är minst sagt en överdrift, eftersom det här rör sig om mikroskopiska skillnader och därmed inte kan sägas vara en historisk företeelse. Nej, påståendet om den största prutningen i väghistorien är inte en överdrift — det är en bluff.

Herr talman! Enligt herr Sellgren har jag gjort mig skyldig till två överdrifter i dagens debatt. Den första överdriften skulle vara att jag hänvisat till 1975 och 1976 års riksdagsbeslut, där man i skrivelse till regeringen har krävt att senast 1976 få sig förelagd en långsiktig vägplan. Det var bara detta jag refererade i mitt inlägg. Nu säger de borgerliga att det räcker om vi får en sådan plan hösten 1977 i samband med den trafikpolitiska propositionen — om vi nu får en sådan. Fortfarande är nämligen efter tre timmars debatt icke kommunikationsdepartementets representant närvarande här i kammaren så att han kan verifiera alla de löften som vi i dag kunnat möta. Vi beklagar det, eftersom det ändå brukar vara kutym att den ansvarige ministern är med när vi i riksdagen diskuterar belopp som i detta fall uppgår till 7,5 miljarder. Den andra överdriften som jag skulle ha gjort mig skyldig till enligt herr Sellgren är att det skulle vara fråga om den största prutning som vi har upplevt på länge i Sveriges riksdag när det gäller anslag till vägarna. Årets budgetförslag innebär att den budget vi skall ta ställning till om en stund är 160 milj.kr. lägre reellt sett än den budget som vi har i dag och som vi beslutade om förra året på basis av den socialdemokratiska regeringens förslag. Den är 617 milj.kr. lägre än det lägsta alternativ som vägverket äskade i sina petita. Nu säger herr Sellgren — och det har tidigare sagts av herr Persson i Heden — att man bara haft några månader på sig. Men ni har haft 44 år på er i opposition, och varje år som vi har diskuterat väganslagen har ni haft lösningar på hur vi skulle klara dessa uppgifter. Men när ni kommer i regeringsställning, herr Sellgren, kan ni inte klara dem. Då hänvisar ni till att ni inte haft tid och till att ni varit tvingade att bygga på de socialdemokratiska förberedelsearbetena. Det är en tröst för tigerhjärtan, herr Sellgren. Reellt är det så att vi har fått de största prutningarna på kommunikationsdepartementets anslagsområde. Jämför med övriga departement, herr Sellgren! Man har icke prioriterat väganslaget. Det är bara detta jag har velat slå fast i dagens debatt. Ni har i valrörelse efter valrörelse sagt: Får vi bara majoriteten i Sveriges riksdag, kommer väganslagen att öka. Fakta ser vi i dag.
Herr talman! Jag finner att herr Hugossons främsta metod när det gäller att försöka nå framgång i en debatt är anfall och högt röstläge. Han säger att de borgerliga, som tidigare var opposition, 1975 och 1976 krävde en långsiktig vägplan men att vi nu, när vi sitter i regeringsställning, inte har lyckats åstadkomma någon sådan. Herr Hugosson försvårar för sig! Jag sade försiktigtvis att efter riksdagens senaste beslut hade den gamla regeringen sex månader på sig av år 1976 för att ta fram en långsiktig vägplan, men jag nämnde också att vi hade hållit på mycket längre med att kräva den. Men när den nya regeringen har haft bara två månader på sig anser herr Hugosson det mycket anmärkningsvärt att vår regering inte har lyckats klara uppgiften. Sedan kommer han tillbaka i en replik och bekräftar att vi har hållit på ända sedan 1975 och 1976. Det betyder ju att den socialdemokratiska regeringen har haft ännu längre tid på sig, dvs. många gånger två månader. En annan metod som herr Hugosson har är att gå förbi vad han verkligen har sagt. Herr Hugosson talade ordagrant om ”den största prutningen i väghistorien”. I stället för att försvara sitt yttrande räknar han upp vilka förändringarna i budgeten är mellan de två senaste budgetåren. Nej, herr Hugosson, bevisa nu med siffror ”största prutningen i väghistorien”! Jag tror att den gällde byggnadsanslaget — jag var vänlig nog att hänföra påståendet till ett enda anslag och inte till hela budgeten. Fram med siffrorna bakom påståendet! Jag förmodar att herr Hugosson var mycket noga med att ha ett rejält underlag när han arbetade på sitt anförande. Kom därför fram med sifferunderlaget — men det får inte vara endast 0,02 promille i skillnad mellan närmaste låga budget och årets.
Herr talman! Först och främst är det beklagligt att vi i dagens debatt inte kan få ett uttalande från ansvarigt håll på kommunikationsdepartementet om att vi i höst får den plan som herr Sellgren talar om. F. ö. vill jag tala om för herr Sellgren — vilket herr Sellgren egentligen redan mycket väl vet — att utgångspunkten för den långsiktiga vägplaneringen är det betänkande som kommittén för långsiktig vägplanering presenterade för ett och ett halvt år sedan. Innan det utredningsarbetet var klart var det en omöjlighet för den socialdemokratiska regeringen att presentera någon proposition. Om herr Sellgren menar något annat talar han mot bättre vetande. Beträffande huruvida detta är världshistoriens största prutning eller inte har herr Sellgren i dag försökt föra i bevis att det skulle vara en 0,02 promille större minskning år 1972. Jag har under den här repliktiden inte haft någon möjlighet att kontrollera herr Sellgrens promilletal, utan jag har bara reellt kunnat tala om att jämfört med innevarande års budget innebär dagens budgetförslag 160 milj.kr. mindre än innevarande års anslag. Redan detta är allvarligt nog, herr Sellgren.
Herr talman! Det är bra att herr Hugosson bara har två repliker, eftersom det bara blir värre och värre för honom. Nu kommer han och ursäktar sig med att han inte har kunnat ta fram några siffror för att kontrollera mitt påstående om 0,02 promille i skillnad mellan 1972 och 1978 års budget till 1978 års budgets nackdel. Nej, verifiera de egna uppgifterna, herr Hugosson! Det är viktigt, och det måste ju finnas en hel binge med olika slags underlag för vad herr Hugosson har sagt. Varje påstående måste kunna verifieras. Jag är fullt medveten om att man behöver ta tid på sig. När kommittén för den långsiktiga vägplaneringen äntligen kom med sitt förslag måste det ut på remiss, men fortfarande hade den socialdemokratiska regeringen mycket längre tid på sig att komma med ett förslag än den borgerliga regeringen haft, och det har dessutom hela tiden varit meningen och även utsagt att förslaget skall komma i samband med den trafikpolitiska propositionen. Det hade ju inte kunnat komma under 1976, även om vi hade haft den förra regeringen kvar.

Herr talman! I den här debatten har Kirunavägen gång efter annan varit uppe till behandling, främst med anledning av en motion av herr Boström om att detta vägbygge skulle sättas i gång så snart möjligheter därtill förelåg. Det är klart att jag kan förstå att såväl herr Boström som en del andra socialdemokrater är angelägna om att få rehabilitera sig efter den lottning som föregick det förra beslutet i denna fråga. Då slogs ju utskottets utlåtande fast, att det var angeläget att så snart de praktiska möjligheterna förelåg arbetena på mellanriksvägen igångsattes och erforderliga medel ställdes till förfogande. Detta var det beslut som riksdagen då fattade efter en lottning mellan utskottsmajoritetens hemställan och den reservation som utskottsminoriteten hade. Därefter har den nuvarande kommunikationsministern givit besked om hur man räknar med att handlägga frågan, och då tycker jag att det borde ha framgått mer än tydligt att meningen är att man skall sätta i gång detta vägbygge så snart som möjligt. Enligt den förre kommunikationsministerns mening däremot skulle det av allt att döma ha varit bättre att inte binda de anslagna medlen vid något vägprojekt. Det var konsekvensen av det förslag han lade fram i fjol. Det är naturligtvis inte något fel i att socialdemokraterna är angelägna om att detta vägbygge kommer i gång. Men det skulle vara intressant att veta om det — som herr Häll vill göra gällande — bland de norrbottniska socialdemokraterna råder samma samstämmighet också när det gäller frågan om byggandet av Gällivarevägen. Hur starkt är motsatsförhållandet mellan grupperna där? Vill man prioritera Gällivarevägen, eller vill man stöda det beslut som riksdagen tidigare har fattat om att Kirunavägen skall byggas före allt annat? I denna debatt har man också velat göra gällande — jag tror att det var fru Marklund som var inne på det — att de besvär som ingivits skulle ha handlagts på ett sätt som ytterligare kommer att fördröja ärendet. Jag har tagit reda på att regeringen fick in dessa besvär omkring den 8 mars, och efter remiss från regeringen har besvären redan nu kunnat behandlas både av Kiruna kommun och av lantbruksnämnden. Vägförvaltningen och länsstyrelsen i Norrbotten kommer senast nästa vecka att kunna skicka sitt remissvar till regeringen. Vägdirektören i Norrbotten säger att inget besvär någonsin har behandlats så snabbt som just detta. Då hoppas jag att vi inte längre behöver diskutera detta att man har försökt fördröja den här vägens iståndsättning. Jag antar att utskottets talesman Arne Persson i den tidigare debatten redan har gett besked om vad man från utskottsmajoriteten menar i fråga om denna Kirunaväg. Mot den bakgrunden vill jag bara klart redovisa att jag inte har för avsikt att rösta med en motion som är fullständigt meningslös. Jag kommer självfallet att stödja det utskottsbetänkande som vi har på bordet och som har slagit fast — vilket jag också hoppas blir kammarens beslut — att detta bygge skall igångsättas så snabbt som det över huvud taget är möjligt med hänsyn till de förarbéten som pågår. Det har i den här debatten pratats om löftespolitik av stora mått. Ja, det har vi varit med om tidigare, t.ex. den 23 april i fjol. Då var det en viss kommunikationsminister som beskyllde några talare i debatten för att försöka förhindra vägprojekt som var på gång. Det slogs fast gång på gång att t.ex. Seskaröbron inte skulle kunna påbörjas om utskottets majoritet skulle vinna. Vi vet i alla fall i dag att arbetet med Seskaröbron är på gång sedan rätt många månader, och det bevisar ju styrkan och innehållet i vad som då sades av den kommunikationsministern.
Herr talman! Jag har full förståelse för att representanterna för Norrbotten så att säga trycker på här för att få i gång vägbygget Kiruna-Narvik. Men det finns ju omständigheter som har gjort att så inte har kunnat bli fallet. Herr Johansson i Holmgården har något redogjort för de besvär som anförts däruppe, dels från en privatperson, dels från en sameby i Norrbotten. Men dessa besvär behandlas alltså snabbt. Jag har inhämtat från kommunikationsdepartementet — och det är ett svar till herr Johansson och likaledes ett svar till herr Boström, som har frågat hur regeringen ställer sig till påbyggnadsmöjligheter för den här vägen. Det sägs att så snart de praktiska förutsättningarna föreligger är regeringen beredd att vidta åtgärder för att sätta i gång projektet. Det innebär ju att det måste kunna ske i en relativt snar framtid, eftersom dessa besvärsskrivelser behandlas snabbt. När jag nu har ordet kanske jag bara får tillägga att kostnaderna för denna väg Kiruna-Riksgränsen beräknas uppgå till ca 180 milj.kr. i 1976 års prisläge. Det innebär en stor fördyring. Men det bör också tillläggas att en samverkan skall ske på den norska sidan. Man håller på att utarbeta denna samverkan, och det har sagts från den norska sidan att man där kommer att påbörja sitt vägbygge i samma takt, så att vägbyggena sålunda kan mötas vid Riksgränsen i början av 1980-talet. Jag tror att det räcker med dessa besked, och jag föreställer mig att norrbottningarna, som jag förstår, önskar detta vägbygge kan vara lugnade i detta avseende.
Herr talman! Herr Johansson i Holmgården säger att han förstår att det är särskilt angeläget för oss socialdemokrater att försöka få i gång Kirunavägen. Jag trodde givetvis att det var en angelägenhet för oss alla i Norrbotten. I mitt tidigare inlägg har jag sagt att vi är eniga i Norrbotten. Alla myndigheter står eniga bakom detta. Det är angeläget att sätta i gång byggandet av Norgevägen, framför allt därför att vi har och kommer att få ett besvärligt sysselsättningsläge, inte minst i Kiruna med hänsyn till att man där skjutit upp igångsättningen av kulsinterverket. Jag tackar herr Persson i Heden för svaret, som jag också har kunnat läsa i betänkandet, för det står där att arbetena igångsättes ”så snart de praktiska möjligheterna härför föreligger”. Jag förmodar att det också är ett jakande svar på min fråga och att man menar att så snart regeringen har klarat av besvärsprövningen föreligger de praktiska förutsättningarna för att man skall kunna sätta i gång det här vägprojektet. Men, herr Persson i Heden, jag måste få fråga: Var finns då pengarna? Jag har inte kunnat finna att det i budgeten för 1977/78 finns några medel för det här vägprojektet.
Herr talman! Herr Johansson i Holmgården ifrågasätter enigheten bland Norrbottens socialdemokrater om att vägen Kiruna-Narvik skall byggas. Jag vill bara säga att det kommer att bli alldeles klart om en stund när vi går till omröstning. Hur det förhåller sig med herr Johanssons i Holmgården intresse och centerns intresse kommer förmodligen också att speglas i den kommande omröstningen. När jag sedan talade om samstämmighet beträffande vägen Ritsem Skjommen sade jag att det råder samstämmighet om denna bland grupper som har diskuterat frågan i Gällivare kommun. Det är ju så med de debatterna, herr Johansson, att man kan läsa om dem i protokollen. Läs protokollet, herr Johansson, så blir det alldeles klart att det inte — annat än av demagogiska skäl — finns något fog för att blanda ihop de båda saker som här har diskuterats.
Herr talman!

Det är fastlagt i riksdagens protokoll. Och det vet herr Boström, så han behöver inte alls ifrågasätta om vi är ense eller inte. Vi har fattat ett beslut, och det var faktiskt med lottens hjälp som vi kunde genomdriva det beslutet. Till herr Häll här bredvid mig vill jag bara säga att min frågeställning gällde om det var samstämmighet angående byggandet av Gällivarevägen också. Åtminstone de socialdemokrater som jag har mött i Norrbotten vill nog prioritera Kirunavägen. Det vill vi också. Vi tycker att den är utomordentligt angelägen, och det bygget måste först och främst sättas i gång och färdigställas innan vi bygger andra vägar.

Herr talman! Herr Östrand tog upp frågan om väg 82, Alfta-Sörängsvägen. Det förefaller som om den är något av ett perpetuum mobile. Jag hoppas att det är sista gången som vi grälar om den vägen. Herr Östrand talade om svikna löften. Jag tycker faktiskt inte att man skall kasta sten när man sitter i glashus. Jag vill bara erinra om att det var redan 1973 som dåvarande kommunikationsministern lovade en ombyggnad av Alfta-Sörängsvägen. Efter det att han hade gett detta löfte delade han år efter år ut de 200 miljonerna utan att Alftavägen fick någonting. Nu säger herr Östrand att inte ett spadtag har tagits för ombyggnad av den här vägen. Men varför, herr Östrand? Jo, därför att arbetsplan inte har fastställts. Nu har vi fått en ny regering och nu ser det ut som om Alftavägen äntligen kommer att kunna påbörjas, betydligt snabbare än den gamla regeringen kunnat åstadkomma. Startplan har nyligen fastställts och arbetsplan kommer att fastställas av vägverket i det kommande månadsskiftet. Snart kan, av allt att döma, både herr Östrand och jag glädja oss åt en ombyggnad av den här mycket omdiskuterade vägen. Jag bor nära den här vägen och när herr Östrand provkör den nya vägen skall jag gärna sätta på kaffepannan, så kanske vi kan avsluta vårt mångåriga gräl och tillsammans fira ombyggnaden av Alftavägen.

Herr talman! Det där kaffet hinner nog kallna många gånger innan vägen är färdigbyggd, misstänker jag. Anledningen till att vägen inte har påbörjats är, fru Jonäng, att arbetsplanen har överklagats, och om jag inte missminner mig alldeles är det centerpartister i regionen som har gjort det. Men den förra regeringen var beredd att pröva de besvären i fjol höstas och hade Gunnel Jonäng stött vårt förslag om att det särskilda anslaget skulle bibehållas hade pengar redan funnits till den här vägen, och vägen hade antagligen vid det här laget varit påbörjad. Det är den enkla sanningen! Nu vet vi än i dag inte när vägbygget kommer i gång. Sedan, herr talman, har jag uppmärksammat en sak i trafikutskottet i år. Under tidigare år, när vi hade en socialdemokratisk regering, har det alltid väckts borgerliga motioner från Gävleborgs län med krav på ökade anslag till våra vägar för att dessa, enligt motionärerna, varit i så uruselt skick. I det här avseendet har ni faktiskt tävlat om att vara värst. Vad har hänt i år? Det har inte väckts någon motion från borgerligt håll i Gävleborgs län med krav på mer pengar för att bygga vägar. Då kan man ställa frågan: Har nu helt plötsligt vägarna i Gävleborgs län blivit perfekta på grund av att vi har fått en borgerlig regering? Herr talman! Jag kan inte annat än tolka de motioner som tidigare väckts när det gäller ökade anslag till vägarna i Gävleborgs län som kvalificerat röstfiske.
Herr talman! Herr Östrand talar om överklagande. Det är ändå en medborgerlig rättighet som vi har i det här landet att besvära sig. Jag tycker inte att man skall ifrågasätta den rätten över huvud taget. Vilka som besvärar sig och vilket parti de tillhör tycker jag är tämligen ointressant. För mig var det en nyhet att det var centerpartister, men det har inte förändrat någonting i själva sakfrågan. Jag måste säga att det inte skulle falla mig in att lägga mig i hur vägen skall sträckas, om man skall anföra besvär eller inte — det är som jag ser det inte min sak, utan det är de som bor i bygden och som är närmast berörda av vägen som måste göra det ställningstagandet. Sanningen är den att några pengar till Alftavägen aldrig var aktuella under den gamla regeringens tid. Man behöver bara gå till föregående års protokoll i riksdagen för att se det. Då sade den dåvarande kommunikationsministern Norling mycket klart ifrån att han inte skulle komma att medverka till att anslå några pengar till detta vägbygge förrän arbetsplanen var fastställd, och det tycker jag verkligen är talande.
Herr talman! Under hela den tid som fru Jonäng drivit frågan om den här vägsträckan här i riksdagen har hon försökt ge sken av att det är förre kommunikationsministern Norling som försenat vägbyggandet. Men i realiteten är det ett överklagande av vägplanen som har försenat vägbygget. I förra årets debatt deklarerade ni att en handlingskraftig regering naturligtvis skulle använda finansfullmakten på 1,5 miljarder för att skaka fram pengar till vägen. Varför har ni inte gjort det nu då, när ni suttit i regeringen i nära ett halvt år? Nej, sanningen är att de pengarna gått till andra ändamål. Fru Jonäng sade förra året att man kunde använda AMS-medel. Som herr Hugosson sagt tidigare anslogs det förra året över AMS till vägbyggen 350 miljoner. I år har ni prutat det anslaget till 200 miljoner. Bara av den anledningen tvivlar jag starkt på att det kommer några pengar till detta vägbygge i år. Troligast är att vi inte får se någon spade på Alfta Sörängsvägen under 1977. Som jag sade tidigare: Det kaffe fru Jonäng skulle bjuda på kommer att hinna kallna många gånger.
Herr talman! Jag vill bara upprepa vad jag sade tidigare. Mellan 1973 och 1977 har ingenting hänt med vägen trots det löfte som den dåvarande kommunikationsministern Norling gav. Nu har vi fått en ny regering, och nu har det hänt. Man har arbetat mycket snabbt bl.a. i bostadsdepartementet för att avge yttrande i denna fråga. Och nu tror jag verkligen att vägen äntligen kommer att bli verklighet.

Herr talman! Vägen Kiruna-Narvik är för många norrbottningar och speciellt kirunaborna en mycket efterlängtad väg, och det av många orsaker som jag inte skall gå in på i denna sena timme. Men just nu skulle det vara mycket betydelsefullt från sysselsättningssynpunkt att bygget kom i gång så snabbt som möjligt när så många byggprojekt ställs på framtiden. Det är mycket angeläget att vägen kommer till utförande. Att jag trots detta inte kommer att rösta för motion 801 av herr Boström m.fl. beror på att utskottet och riksdagen, som ju har sagts flera gånger tidigare i kväll, redan har uttalat att arbetet med vägen skall sättas i gång så snart de praktiska möjligheterna föreligger och att medel då skall ställas till förfogande. Eftersom det har framställts besvär och dessa ärenden inte är avgjorda ännu föreligger inte de praktiska möjligheterna. Regeringen kan inte gärna ingripa förrän besvärsärendena är klara. Ett enigt utskott har också uttalat att någon särskild åtgärd inte är påkallad med anledning av motionerna. Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det har i denna kammare i dag frågats varför statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet inte är här. Jag tillhör också dem som under många år har ansett det riktigt och viktigt att ett statsråd deltar i eller åtminstone är närvarande vid en viktig frågas behandling i riksdagen, och vägarna är en viktig fråga. Jag har fått besked om att statsrådet Turesson är ute på tjänsteresa och därför inte har kunnat närvara här i dag. Det beklagar jag. Vi kritiserade statsråden i den gamla regeringen om de inte var närvarande. Många gånger har de naturligtvis stora svårigheter att delta, och en viss förståelse för det måste man ha. Utskottets värderade ordförande herr Mellqvist kan av olika skäl inte heller närvara. Han har därför givit mig i uppdrag att som vice ordförande ta upp synpunkter som inte har berörts av övriga talare. Herr Oskarson talade om E 6. Han har mycket energiskt under många år kämpat för denna del av Sveriges vägar. Det är också mycket viktigt att vi tar hand om den. Herr Oskarson nämnde att detta är en olycksdrabbad väg. Vad herr Oskarson i dag inte har uppmärksammat är väl närmast att utskottet har uttalat att sådana vägar skall ha förtursrätt. Jag är mot den bakgrunden övertygad om att E6 också kommer att få den förtursrätten. Fru Marklund har diskuterat vägen Kiruna-Narvik. Det är en sak som inte har kommit fram i det sammanhanget. Vid ett överklagande måste varje regering ta hänsyn till de demokratiska formerna. Demokratin fordrar att människor skall kunna överklaga beslut och att man i lugn och ro skall kunna sätta sig in i bakgrunden till överklagandet. Ett sådant förfarande tillhör den svenska demokratin, fru Marklund. Svårare är det inte. Fru Fredrikson diskuterade nödvändigheten av att olika organisationer, skogsvårdsstyrelser etc. får möjligheter att i ett tidigt skede delta i projekteringen. Utskottet har talat om vad det står i författningarna om dessa frågor. Det förhåller sig så att skogsvårdsstyrelser och organisationer av olika art skall ha möjlighet att delta i projekteringen. I praktiken händer det emellertid ibland ute i landet att bestämmelserna inte följs, och då skall fru Fredrikson ha uppmärksamheten riktad på det i sin egen omgivning och tala om vilka lagar och regler som finns på detta område. Oppositionen säger i dag att de föreslagna anslagen inte är tillräckliga mot bakgrund av de krav som vi tidigare har framfört. Låt mig bara nämna att sedan 1953 har den ena planen efter den andra gjorts upp av den gamla regeringen. Den ena planen efter den andra har icke följts av den gamla regeringen. Ingen av de planer som gjorts upp — det må ha varit tre-, fem eller tioårsplaner — har kunnat följas av regeringen. De anslag, som man från vägverkets sida ansett vara nödvändiga, har aldrig kunnat tas upp. Därav har följt att vi fått en nedslitning av vägarna. Att man då begär att den nya regeringen på några månader skall kunna rätta till allt detta är egentligen skrattretande. Det är ett spel för galleriet när man påstår att regeringspartierna på den här tiden skulle ha kunnat förändra vägväsendet i landet. Men får vi behålla majoriteten några år, är jag alldeles övertygad om att vi kommer att kunna klara en hel del av det som den gamla regeringen tyvärr inte kunnat åstadkomma på så många år.
Herr talman! Låt mig bara med tillfredsställelse konstatera den positiva inställning till en snabbare utbyggnad av E 6 som herr Lothigius nu gett uttryck för. Jag hoppas att han är representativ för hela utskottet. Är det så kan vi hoppas på att denna positiva inställning snarast tar sig uttryck i konkreta åtgärder. Det är detta som vi västkustbor och alla hallänningar väntar på. Uttalandet om olycksdrabbade vägar har gjorts i anslutning till motion 811. Efter herr Lothigius anförande konstaterar jag att uttalandet även gäller vår motion nr 1197. Det konstaterar vi också med tillfredsställelse.
Herr talman! Herr Lothigius förde ned min motion till det lokala planet. I utskottet hänvisas till att samråd skall ske enligt 16 och 17 §§ väglagen. I och med en tillämpning av dessa paragrafer har redan det första skeendet inför en vägplanering påbörjats. Det har utarbetats förslag och man har kommit så långt i förberedelserna att ett omfattande arbete redan har gjorts. Vi motionärer anser att skogsvårdsstyrelsen och lantbruksnämnderna redan när detta förberedande arbete sätts i gång bör få lämna synpunkter på planeringen.
Herr talman! All rimlighet säger att man i varje fall måste ha en viss, på papperet gjord projektering, innan man ber de olika organisationerna att lämna sina synpunkter.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

Som vi framhåller i vårt yttrande är den korta avtalstiden otillfredsställande med hänsyn tagen till de svenska fiskarnas möjligheter att planera med någorlunda god trygghet inför framtiden. Likaså skapar det stor osäkerhet att i avtalet inte finns något uttalande om efter vilka principer en kvottilldelning inom ramen för befintliga fiskemöjligheter skall ske. Under den tid den socialdemokratiska regeringen hade ansvaret för de förhandlingar som fördes med norrmännen om detta avtal hävdades med stöd av en stark fiskaropinion nödvändigheten av en längre avtalsperiod och angelägenheten av vissa principuttalanden beträffande kvottilldelningarna. För fiskarnas del är det ju intressant inte bara att de får fiska utan också i vilken omfattning och under vilka villkor ett fiske får bedrivas. Vad vi i inom vårt parti eftersträvade var en jämbördig behandling av de svenska fiskarna i förhållande till de norska. Ett avtal utan dessa ingredienser betraktades av de svenska fiskarna som oantagbart under den tid den socialdemokratiska regeringen hade ansvaret. Den förra regeringen hävdade vid flera överläggningar dessa krav från de svenska fiskarnas sida. Man avvisade erbjudanden om en överenskommelse på de villkor som den borgerliga regeringen nu har tackat ja till. Även om vi kände besvikelse över förhandlingsresultatet, när det efter endast en dags förhandlingar redovisades, är jag naturligtvis medveten om att man i varje förhandling kommer till en punkt där man tvingas ta ställning till om man skall acceptera uppnått resultat eller inte. Jordbruksministern har som förhandlare för den svenska regeringen med tillstyrkan från fiskarnas organisationer ansett sig böra acceptera det nu uppnådda resultatet. Vi kan från socialdemokratiskt håll naturligtvis inte reservera oss emot den här uppgörelsen. Det är möjligt att det inte gick att komma längre. Men vad är då anledningen till vårt särskilda yttrande? Jo, anledningen är det sätt på vilket uppgörelsen har presenterats inför offentligheten. Även om man i ett visst läge är tvungen att acceptera en uppgörelse måste det från fiskarnas synpunkt och för de kommande förhandlingarna beträffande fiskekvoter och annat vara fel att presentera den här upp görelsen som en framgång för den svenska regeringen och för svenskt fiske. Det skulle ju kunna tolkas av den norska regeringen som om de krav på en längre avtalstid och mera preciserade ställningstaganden till kvoter och rättigheter, som den socialdemokratiska regeringen hävdade, inte var så välgrundade och inte var så starkt förankrade hos fiskarnas organisationer. Vi har med vårt särskilda yttrande önskat understryka den besvärliga situation som det svenska fisket kommer att befinna sig i genom avtalets brister.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

Herr talman! Det föreligger så långt jag förstår ingen större skillnad i sak mellan utskottets förslag och det särskilda yttrandet. Eftersom jag är ny här i kammaren vet jag inte om det är brukligt att man, efter det att ett avtal har träffats med ett annat land, i särskilda yttranden framhåller vad man tycker att avtalet skulle innehålla, utöver vad som uppnåtts vid de förhandlingar som föregått avtalet. Då sådana önskemål framförda i efterhand knappast kan ha någon praktisk betydelse vill jag endast yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är klart att vi från fiskarnas synpunkt är tacksamma för det intresse som visats fiskets organisationer i det här sammanhanget. Men det blev kanske ett par missförstånd genom herr Lindbergs anförande, som jag gärna vill rätta till. Det är ingalunda så att fiskets organisationer ställde större krav på den socialdemokratiska regeringen än de ställde på den nu sittande regeringen, som slöt avtalet med Norge. Kraven var desamma. Skillnaden var bara att den socialdemokratiska regeringen aldrig kom fram till förhandlingar med norrmännen. Det var diskussioner under hand och värdefulla sådana — jag vill inte på något sätt ringakta dem. Men tiden var inte mogen; norrmännen var inte klara för förhandlingar, och därför fick vi aldrig pröva dem riktigt vid den tidpunkten. När den nya regeringen trädde till och fortsatte den gamla regeringens diskussioner med norrmännen var läget beträffande kvoteringsförhållandena betydligt annorlunda än det hade varit förut. I den situationen — jag deltog i förhandlingarna, och därför kan jag tala om hur det var —- rådde, och det råder fortfarande, en mycket stor oklarhet beträffande kvoteringarna för Nordsjöfisket. Norrmännen är fortfarande inte inom sitt eget land klara över hur de skall ha det med sillkvoterna, och det är ju i första hand sillkvoterna det rör sig om. De är alltså ännu inte färdiga med sina egna fiskare och vet inte vilka kvoter de skall ha. När Sverige och Norge förhandlade hade man inte ens påbörjat förhandlingarna mellan Norge och EG. Och eftersom både Norge på den östra sidan och EG-länderna på den västra sidan av Nordsjön får ta vissa hänsyn till varandra vid kvoteringarnas bestämmande, var det hela ganska flytande. Vi diskuterade kvoter och framhöll hur viktigt det är att vi får ordentliga kvoter, men vi kunde inte på något sätt utöva något annat tryck på norrmännen än det som faktiskt utövades. Därför vill jag tillbakavisa den kritik som riktades mot regeringen när detta avtal slöts. Det gjordes vad som göras kunde och fiskets organisationer anser att det ställdes exakt samma krav: inte ett dugg mindre krav på den borgerliga regeringen än på den tidigare regeringen.
Herr talman! Jag ber herr Åberg observera att jag i mitt anförande framhöll att det är möjligt att det inte gick att komma längre vid förhandlingarna. Men efter herr Åbergs nyss hållna anförande är det också angeläget att konstatera att fiskarna inte är belåtna med den träffade överenskommelsen. Ett avtalsförslag presenterades ju fiskarna med precis samma innehåll som det man nu träffat överenskommelse om, men som alltså då förkastades. Jag hoppas att man, som herr Åberg underströk, har samma krav på avtal oavsett vilken regering som sitter vid makten. Jag måste alltså konstatera att fiskarna inte kan vara särskilt nöjda med den överenskommelse som nu träffats mellan länderna. Det är värdefullt med detta konstaterande inför de framtida förhandlingarna.
Herr talman! Jag måste än en gång säga till herr Lindberg att situationen var olika, därför att den socialdemokratiska regeringen inte var framme vid en förhandling. När det under hand diskuterades ett utgångsläge vid en eventuellt kommande förhandling, var det rätt naturligt att fiskets organisationer sade att så och så vill vi ha det. Precis på samma sätt gick det till då den borgerliga regeringen tillträtt, men när förhandlingen var slutförd blev resultatet det nuvarande. Att vi från fiskets sida inte är nöjda håller vi helt med herr Lindberg om. Det skulle ju vara egendomligt om vi var det. Men i det underläge som den svenska fiskerinäringen befinner sig i — när hela Nordsjön är annekterad av andra länder, där EG-länderna och Norge har tagit hand om hela fiskevattnet — hade inte Sverige mycket att sätta emot. Ingen regering hade kunnat göra någonting. Vi hade inte heller begärt att den socialdemokratiska regeringen skulle ha klarat problemen. Så nöjda är vi naturligtvis inte, det skulle som sagt vara mycket egendomligt om vi var det, men jag kan vittna om att det inte gick att komma längre vid förhandlingarna.
Herr talman! Jag sade att avsikten med vårt särskilda yttrande var att här få konstaterat och redovisat att fiskarna sannolikt inte var nöjda med det uppnådda förhandlingsresultatet, eftersom de tidigare förkastat ett avtalsförslag med samma innehåll. Då nu herr Åberg erkänt att det förhåller sig så, har vi ju nått syftet med vårt särskilda yttrande.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har — under hänvisning till en nyligen inträffad händelse i Göteborg — frågat utrikesministern vad regeringen gör för att upprätthålla lagliga förhållanden och förhindra s.k. kidnappning. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den.

Ett sådant förfarande måste alltid vara förenat med stora risker för barnets psykiska hälsa, och alldeles särskilt om det tar sig sådana uppseendeväckande former som i det nu aktuella fallet. Om barnet förs till annan stat, kan det dessutom erbjuda stora svårigheter och ibland t.o.m. visa sig omöjligt att återföra barnet. När det gäller frågan om åtgärder för att förhindra förfaranden av detta slag bör det först konstateras, att den som obehörigen skiljer barn under 15 år från vårdnadshavaren gör sig skyldig till egenmäktighet med barn, en handling som är straffbelagd i brottsbalken. Detsamma gäller när fadern eller modern utan beaktansvärt skäl egenmäktigt för bort barn som står under båda föräldrarnas vårdnad eller när den som skall ha vårdnaden själv tar sig rätt. Under vissa omständigheter kan handlingar av detta slag vara att hänföra under de strängare straffbestämmelserna om olaga frihetsberövande och människorov. Eftersom det här alltså är fråga om straffbara handlingar, har polisen enligt allmänna regler befogenhet och skyldighet att ingripa. Det nu inträffade visar emellertid att man trots ett förhållandevis stort polispådrag kan misslyckas med att hindra försök att föra barn ur landet. I sammanhanget bör dock anmärkas att det inte är helt ovanligt att man lyckas stoppa sådana försök i samband med den utresekontroll som enligt den nordiska passkontrollöverenskommelsen skall ske vid Nordens yttergränser. Önskemålet att förhindra förfaranden av detta slag har också varit ett av skälen till att man från svensk sida har verkat för att denna utresekontroll skall behållas. Ser man frågan ur ett vidare perspektiv står det emellertid klart att en tillfredsställande lösning av de problem det här gäller torde förutsätta att man lyckas bygga ut det internationella samarbetet när det gäller frågor som rör vårdnaden om barn. Strävanden med denna inriktning pågår f.n. I denna del vill jag särskilt hänvisa till att det sjunde mötet för de europeiska justitieministrarna år 1972 tog initiativ till en undersökning av möjligheterna att nå fram till ett utvidgat internationellt samarbete i vårdnads och förmynderskapsfrågor. Med anledning härav har inom Europarådet tillkallats en expertkommitté, som f.n. är sysselsatt med att bl.a. arbeta fram ett förslag till konvention om mellanstatligt samarbete för verkställighet av beslut rörande vårdnaden om barn. I den na kommitté är Sverige representerat. Det kan också nämnas att de frågor det här gäller även står på dagordningen för nästa session med Haagkonferensen för internationell privaträtt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för ett fylligt svar på min fråga. Jag ställde ursprungligen denna fråga till utrikesministern, och bakgrunden till det var att jag såg detta som till stor del ett diplomatiskt problem. Nu är ju inte diplomatin herr Romanus fackområde, men han kanske kan svara ändå om vi kommer in på den. Det här fallet är säreget, eftersom det inte riktigt liknar de mer spontana händelser som inträffar när desperata eller förtvivlade föräldrar själva tar ut vad de uppfattar som sin rätt i en orättvis situation. Här är det i stället en amerikansk privat detektivbyrå som på svensk mark har organiserat och förberett en kidnappning av ett barn, ett grovt integritetsbrott vilket, som justitieministern också säger, är straffbelagt i svensk lag. Såvitt jag förstår är det något helt oacceptabelt i det mellanstatliga umgänget att medborgare i en stat skall kunna förfara så på en annan stats territorium. Vi har haft flera andra fall där sådan självtäkt har förekommit, om också i andra, icke så organiserade former, och där jag tycker att det många gånger både från svenska myndigheter och från utländska myndigheter har visats missaktning för barnets rätt. Man har varit alltför benägen att när bortförandet har varit fullbordat på något sätt acceptera det. I synnerhet om det varit modern som fört bort barnet och om det gällt ett litet barn tycker jag mig förstå, att man varit mera benägen att acceptera förfarandet, även om fadern har haft den lagliga rätten. Men detta fall skiljer sig som sagt kvalitativt från andra slag av sådana här självtäkter just genom sin osedvanligt medvetna och beräknande form. Såvitt jag förstår är detta eller borde vara en diplomatisk fråga mellan Sverige och USA. Jag vill därför ställa en följdfråga, som jag gärna vill ha svar på: Känner justitieministern till om någon diplomatisk framställning har gjorts från det svenska utrikesdepartementet eller om en sådan framställning med anledning av detta kidnappningsfall eventuellt förbereds?
Herr talman! Såvitt jag känner till har icke någon sådan framställning gjorts från svenskt håll.
Herr talman! Då vill jag ställa ytterligare en fråga. Anser justitieministern, med hänsyn till den kvalificerade och organiserade karaktär som detta kidnappningsfall har och med tanke på risken för upprepningar för den händelse att detta fall visar sig bli framgångsrikt för dem som förhindra kidnappning organiserat kidnappningen, att det vore motiverat att en sådan här fråga tas upp på diplomatisk nivå? Jag ställer den frågan på grund av en annan sak som jag noterar i svaret, nämligen att herr Romanus efter sina otvetydiga och klara fördömanden av denna typ av förfaranden sedan inte går vidare utan låter sitt svar stanna vid detta. Man har också i liknande fall hos en del myndigheter kunnat iaktta en mentalitet, som tar sig uttryck däri att man när saken är fullbordad avfärdar det hela med en lätt axelryckning. Saken är klar. Nu skall vi inte flytta barnet en gång till, osv. Så tycks man ibland resonera. Och så låter man saken ha sin gång. Jag menar att det ligger en väldig risk i att man på något sätt genom att inte mycket energiskt ingripa och fullfölja sådana här ärenden ger intrycket av att ett lyckat bortförande av ett barn har utsikt till framgång. Det är till fördel för den som lyckas genomföra bortförandet och räknas m ”ett plus” i en eventuell kommande process. Det borde ju precis tvärtom räknas som ett minus. Jag vill alltså fråga om herr Romanus menar att det vore lämpligt att överväga en diplomatisk framställning med anledning av den nya karaktär som detta kidnappningsfall otvivelaktigt har.

Herr talman! Jag är ense med herr Svensson i Malmö om att detta är en fråga som bör tas upp i internationellt sammanhang. Och som jag nämnde i mitt svar har frågan redan upptagits till behandling både i Europarådet och inom Haagkonferensernas ram. Jag kan tillägga att när det gäller åtgärder för att förhindra försök att egenmäktigt bortföra barn från Sverige har vissa aspekter på den frågan tagits upp i en departementspromemoria med förslag till passlag, som justitiedepartementet nyligen har publicerat. Det är fråga om möjlighet att återkalla pass för barn på begäran av en av vårdnadshavarna. Vidare har mellan de nordiska länderna nyligen träffats en överenskommelse om utvidgat samarbete när det gäller verkställighet och avgöranden i vårdnadsfrågor. Denna överenskommelse redovisas i en lagrådsremiss med förslag till ny lag om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område, vilken också behandlar andra frågor. Den propositionen väntas när som helst bli förelagd riksdagen. Det är alltså arbete på gång på det internationella planet, och jag vill understryka att det är gemensamma internationella överenskommelser, sådana som man bör sträva efter i detta fall.
Herr talman! Jag är tacksam för det här beskedet. Det visar ju att man på det allmänna planet arbetar efter flera linjer, och det är naturligtvis bra.

Herr talman! Om man går in på det enskilda fallet, så är det inte fråga om några ageranden från amerikanska myndigheters sida, och i fråga om just de personer som har deltagit i denna handling är det som förevarit inte ett sådant brott som grundar rätt för Sverige att begära utlämning av gärningsmannen från USA. Brottet har enligt svensk lag i straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader. En förutsättning för utlämning är enligt gällande konvention mellan Sverige och USA att frihetsstraff i mer än ett år kan följa på brottet. Den vägen är sålunda inte framkomlig i detta konkreta fall.
Herr talman! Nej, herr Romanus, det känner jag i och för sig till. Jag känner också till att de amerikanska myndigheterna veterligen inte var inblandade. De är ju inblandade i mycket annat men inte just i det här fallet.

325, och anförde: Herr talman! Herr Komstedt har frågat mig om jag anser det försvarbart med hänsyn till brottsutvecklingen i samhället att vissa polisdistrikt inte har någon polisbevakning under natten. Polisresurser för att täcka utryckningsbehovet nattetid finns i alla 118 polisdistrikten i landet. I 50 av distrikten äger kontinuerlig övervakning i egentlig mening rum, dvs. det finns minst ett befäl på polisstationen och en dubbelpatrull i bil ute i distriktet i tjänst dygnet runt. I övriga polisdistrikt finns polismän tillgängliga nattetid antingen genom jour på polisstationen eller genom hemberedskap, dvs. polisman finns anträffbar i bostaden och är beredd att omedelbart träda i tjänst. Även en kombination av jour och beredskap förekommer. För kontinuerlig övervakning med ett vakthavande befäl och två polismän krävs minst fem tjänster som vakthavande befäl och minst tio polismanstjänster. Frågan om kontinuerlig övervakning behandlades ingående av 1967 års polisutredning i betänkandet Polisen i samhället. Utredningen angav att kravet på kontinuerlig övervakning inte kunde tillgodoses i de mindre distrikten. Orsaken var att sådan övervakning är relativt personalkrävande. Man borde därför sträva efter att effektivisera övervakningsverksamheten genom att lägga samman polisdistrikt som inte hade resurser att anordna kontinuerlig övervakning. Utredningen redovisade emellertid vissa betänkligheter som hade anförts mot en alltför långtgående reform på detta område och föreslog för sin del en begränsad distriktsindelningsreform. I prop. 1971:173 om vissa reformer inom polisoch åklagarväsendet anslöt sig departementschefen i huvudsak till vad utredningen anfört. Justitieutskottet godtog i stort sett departementschefens uppfattning. Utskottet framhöll att det inte var ekonomiskt möjligt eller försvarbart med tanke på den överkapacitet som i vissa hänseenden skulle bli följden, om samtliga distrikt fick sådana resurser att de vart för sig blev bärkraftiga. Utskottet ansåg emellertid, att önskemålet om en kontinuerlig övervakning borde skjutas i förgrunden när sammanläggningar aktualiseras. Riksdagen anslöt sig till de riktlinjer som dragits upp i propositionen i fråga om polisdistriktens storlek och antal. I praktiken har emellertid sammanslagning av polisdistrikt bara skett i ett fall. Anledningen till att flera sammanläggningsbeslut inte har fattats är främst den negativa inställningen till distriktssammanslagningar från ortsbefolkningen och ofta även från anställda vid myndigheter i de olika distrikten. Det är angeläget att övervakningen i polisdistrikten dygnet runt är anordnad på ett tillfredsställande sätt. Härvid är naturligtvis kontinuerlig övervakning i alla distrikt det mest effektiva. Som justitieutskottet anförde 1972 är det emellertid inte ekonomiskt försvarbart att införa en sådan ordning överallt. Man kommer därför att även i fortsättningen få nöja sig med att i en del polisdistrikt utryckningsberedskapen nattetid upprätthålls genom jourtjänst eller beredskap. Genom att polisen har fått ökade resurser har det emellertid blivit möjligt att anordna kontinuerlig övervakning i allt fler distrikt. Jag räknar med att denna utveckling skall fortsätta.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för den långa his toriebeskrivningen i anledning av min korta aktuella fråga. Våldet i vårt land trappas upp. Dagligen läser vi om misshandel och knivslagsmål. Ensamboende pensionärer sparkas ihjäl. Den utländska maffian infiltrerar och dirigerar. Den maffian har ofta sin dirigentplats i våra större tätorter, men därifrån drar brottsligheten också ut på landsbygden i allt större omfattning. Närbelägna polisdistrikt med dålig bevakning får nu uppleva nattliga ovälkomna besök. De som vet om den dåliga bevakningen är framför allt de som sysslar med brottslig verksamhet. Nu har det aviserats ytterligare inskränkningar i bevakningen inom vissa polisdistrikt. Det kan i nuvarande läge inte accepteras. Ett polisdistrikt med dålig bevakning är som att öppna dörrarna på vid gavel och inbjuda den organiserade brottsligheten. Ute i de mindre tätorterna och på landsbygden finns ofta det begärliga stöldgodset, som skall förvandlas till pengar som i sin tur i många fall skall förvandlas till knark. Regeringen varken kan eller får låta något polisdistrikt i detta land ha en försämrad bevakning. I stället borde det vara självklart med en förstärkning av deras resurser. En telefonsvarare som talar om, att polisen träffas nästa dag kl. 08.00, och hänvisar till nästa polisdistrikt, beläget många mil bort, får inte bli vad som i framtiden möter människor som har råkat ut för våldsverkare. De distrikt som i dag har dålig tillgång på personal under dygnets mörka timmar borde tvärtom få förstärkta resurser. Detta är en uppfattning som delas av väldigt många människor i samhället — säkert även av många i Sveriges riksdag. Nu hänvisar justitieministern i sitt svar dels till 1967 års polisutredning, som avgav sitt betänkande 1970, dels till att justitieutskottet, när frågan behandlades i riksdagen år 1972, framhöll att det inte var ekonomiskt försvarbart att förstärka resurserna i alla polisdistrikt. Men det har ju hänt så mycket, herr justitieminister, under den här tiden! Utvecklingen har varit så negativ att man inte gärna i nuvarande situation kan hänvisa till en utredning från 1967 eller till att justitieutskottet i ett betänkande år 1972 förklarade att det tänkte sig en kontinuerlig övervakning men inte kunde anse en allmän förstärkning försvarbar. Det tycker jag är ett dåligt svar, som jag inte kan känna mig speciellt till freds med år 1977.

Herr talman! Det är klart att det har skett en hel del sedan 1971-1972. Nu är det bara i omkring tio av de allra minsta polisdistrikten som polisstationen inte kan hållas öppen nattetid, utan personalen i stället fullgör beredskap i hemmen och där kan nås av allmänheten via polisstationens telefonsvarare. Läget förbättras naturligtvis allteftersom distrikten tillförs nya tjänster, men här tillkommer att de arbetstidsförkortningar som har genomförts under senare år har verkat i motsatt riktning. I den mån det tillkommer nya tjänster i distrikten — och det sker ju varje år — är det emellertid självklart att man skall beakta var behovet av de nya tjänsterna är störst.

Herr talman! Det är alldeles givet att polisen är ett eftersatt område. Under den socialdemokratiska regimen — framför allt under dess senaste justitieminister — blev det väldigt stora påfrestningar med eftergifter mot brottsligheten och sämre bevakning, som många människor har svårt att förstå och acceptera. Jag sätter naturligtvis stort hopp till den borgerliga regeringen och justitieministern när det gäller att vi skall kunna få en förbättring till stånd. Nu håller fördelningen av de ökade resurserna på att göras. Jag vet att vissa polisdistrikt i dag har en väldigt dålig bevakning nattetid med ett tjänstgörande befäl och — vilket justitieministern i sitt senare inlägg beskrev — ett par poliser som har jour och kan nås i sitt hem. Jag tycker inte att det är en tillfredsställande lösning. Det tar tid att få kontakt med polisen och är besvärligt från många synpunkter. Vi vet ju att det här många gånger gäller att handla mycket snabbt, och då är det knappast bra att hänvisa till att det finns poliser som har jour i hemmet. Vi har ett aktuellt fall. För Simrishamns polisdistrikt, innefattande Simrishamns och Tomelilla kommuner med ca 35 000 invånare, har det aviserats en eventuell indragning av det befäl som man har på natten. Detta anser jag inte vara en tillfredsställande lösning. Därför vill jag fråga justitieministern om han är beredd att medverka till att polisdistrikt modell Simrishamn inte drabbas av ytterligare inskränkningar utan att man i varje fall får den bevakning som man har i dag. Det är en fråga om resurser. Men det är också fråga om en resursfördelning, herr justitieminister. Man skall inte tillåta någon form av brottslighet.

Herr talman! Det är klart att det ytterst är en fråga om hur mycket medel man får tilldelade för att skapa resurser för polisen. När det gäller fördelningen av de tjänster som inrättas, så är det klart att detta är ett av de skäl som man skall beakta vid fördelningen. Men det är en mängd andra omständigheter som man också måste ta hänsyn till i det sammanhanget. Det är inte så enkelt att man utan vidare bestämmer om dessa små polisdistrikt, utan det måste bli en allmän bedömning av behovet i de olika distrikten.
Herr talman! Jag vill följa upp min fråga till justitieministern, för det här är väldigt angeläget. Visst kan man tala om små polisdistrikt. Men det polisdistrikt som jag har tagit som exempel i dag är beläget på kort avstånd från tätorten Malmö, som har en mycket stor organiserad brottslighet i dag. Denna brottslighet har lätt att förflytta sig ut till ett polisdistrikt som ligger så nära, att utföra sina operationer och försvinna innan polisen hinner göra någonting. Det är inte ett acceptabelt förhållande. Har man tyckt att det var för dyrt 1967, 1970 och 1972, så kan vi kanske ha en annan syn på det i dag, eftersom den här verksamheten uppenbarligen har tendens att öka på ett oroväckande sätt. Det skulle vara befriande om justitieministern i dag kunde ge ett besked om att sämre bevakning än vad som i dag gäller på Simrishamns och jämförbara polisdistrikt slipper vi att få uppleva.
Herr talman! Jag kan inte för dagen uttala mig om hur det är beträffande Simrishamn. Men jag vill understryka att vad jag har talat om förut är inte läget 1970, 1971 och 1972, utan det aktuella läget. Varje år tillkommer ytterligare ett antal polistjänster, och det gäller att fördela dem till de distrikt där det största behovet finns. Då kan man inte bara ta hänsyn till denna fråga om hur dygnsbevakningen skall ske.
Herr talman! Det är alldeles självklart att man hela tiden gör en prioritering när det gäller dessa frågor. Men jag tog ett exempel som många av oss får uppleva ibland, då vi tycker att polisen gör en kanske litet konstig fördelning av resurserna, när man i stället för att angripa den grövre brottslighet, som vi vill bekämpa, ägnar sig åt vad som har kallats för bagatellbrott, bl.a. ganska ofta av herr justitieministerns företrädare. Det finns uppenbarligen något som man kan kalla för bagatellbrott, och frågan är var man skall sätta in resurserna. Jag är helt medveten om att t.ex. Stockholm är ett stort problem här. Men om man därmed lämnar vissa polisdistrikt utan bevakning, har man samtidigt gett den organiserade brottsligheten, den utländska maffian, som uppenbarligen infiltrerar i Sverige, större möjligheter att operera i dessa områden. Det gäller ju inte heller några små distrikt. I det här fallet handlar det om 35 000 invånare på en ganska stor yta. De människorna har självfallet också rätt att begära en samhällelig insats.

Herr talman!

SJ måste fortlöpande se över sin organisation för att kunna effektivisera och rationalisera sin verksamhet. Omorganisationen av elektrobyggnaderna måste ses mot denna bakgrund. SJ har f. n. ca 900 anställda i Nässjö. Elektrobyggnaderna sysselsätter ca 280 man, varav ungefär 140 i Nässjö. Omorganisationen av elektrobyggnaderna innebär att 20-25 tjänster kan sparas inom administrationsoch arbetsledning och att 5-10 tjänster överförs från Nässjö till i huvudsak olika bandistrikt. Besparingen är således betydande i förhållande till omfattningen av elektrobyggnadernas verksamhet. Jämfört med SJ:s totala verksamhet i Nässjö är det emellertid fråga om en begränsad minskning. Omorganisationen medför självfallet inga avskedanden. Jag utgår dessutom från att SJ så långt som möjligt bereder den personal som berörs av omorganisationen möjligheter att stanna i Nässjö.
Herr talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för att han har svarat på min fråga. Tyvärr kan varken de anställda vid SJ i Nässjö eller vi andra som är invånare i kommunen vara tacksamma för svarets innehåll, eftersom regeringen genom svaret visar att man ännu inte planerar någon ersättning. Jag tror att nässjöborna är förvånade över svaret också därför att det största regeringspartiet, dvs. centern, i Jönköpings län under valrörelsen talade om att skapa flera jobb vid SJ i Nässjö. Det vallöftet får tydligen samma öde som alla de andra — det begravs i tysthet. Nässjö kommun har i olika sammanhang försökt att få till stånd en omprövning av nedläggningsbeslutet. SJ:s centralförvaltning har stått kallsinnig liksom nu också den borgerliga regeringen. Det som gör si tuationen extra bekymmersam är att regeringsbeslutet förstärker befolk = Nr 94 ningsminskningen inom kommunen. Under 1970-talet har antalet in Torsdagen den vånare minskat med omkring 1 300 personer, och det är en utveckling 24 mars 1977 som länsstyrelsen ser på med stor oro. Självklart måste varje regering — — LL i en sådan situation vara beredd att ta sitt ansvar och då väga in re Om nedläggningen gionalpolitiska hänsyn. av SJ:selektrobygg Kommunikationsministern säger i sitt svar att man kan spara in ett — nadsavdelning i 35-tal tjänster. Jag tar detta som ett löfte från regeringen att minskningen = Nässjö inte kommer att bli större. Från andra håll menar man att det kommer att röra sig om ett 70-tal tjänster, men det blir alltså inte fråga om mer än ett 35-tal — det har vi regeringsord på nu. Kommunikationsministern säger vidare att det inte blir några avskedanden. Ja, det vore väl fantastiskt om man skulle tillåta att personal avskedades därför att SJ gör en omorganisation! Problemen kan ändå bli tillräckligt stora för de anställda. Eftersom kommunikationsministern inte vill anvisa någon alternativ sysselsättning i Nässjö, skall jag peka på fyra områden och ge fyra konkreta förslag till sysselsättning inom SJ i Nässjö, till vilka regeringen har möjlighet att ta ställning. Det första gäller sammansättning av de automatiska tågstoppen, som skulle ge jobb till verkstadsavdelningen inom elektrobyggnaderna, det andra gäller byggandet av en ny rangerbangård, det tredje gäller byggandet av en lokverkstad och det fjärde gäller förläggning av lokförarutbildningen till Nässjö. Alla dessa åtgärder skulle bidra till att skapa nya sysselsättningstillfällen eller i vart fall motverka en fortsatt nedtoning. När beslutet från regeringen kom sade chefen för elektrobyggnaderna: Vi trodde att det fanns folk med förstånd också, men det är tydligen för mycket att räkna med det i dag. — Själv hoppas jag fortfarande att regeringen är beredd att göra någonting.
Herr talman! Herr Gustavsson i Nässjö karakteriserade regeringen som kallsinnig. Jag skulle gärna vilja diskutera något hur man skall karakterisera den föregående regeringen och min företrädare i det här ämbetet. Det var i oktober 1974 som SJ fattade sitt beslut. Det var i november 1975 som organisationerna skrev till regeringen och begärde att den skulle upphäva SJ-beslutet. Men ingenting hände. Tiden gick. Varför begagnade inte den gamla regeringen möjligheterna att upphäva beslutet och säkerställa de här arbetstillfällena i Nässjö? Vad tror herr Gustavsson att det berodde på? Naturligtvis två saker: För det första var man övertygad om att åtgärden var rationellt och riktigt motiverad. För det andra ville man inte ta obehaget att fatta det där beslutet före valet. Det är inte något vidare heroiskt uppträdande. Vi har tagit det här beslutet då vi anser att det är nödvändigt för att SJ skall kunna klara den rationalisering som det ständigt högre kostnadsläget nödvändiggör. Men jag vill påpeka för herr Gustavsson att 13 till mitt departement också hör televerket, som nu gör en satsning i Nässjö med ett stort centralförråd, som innebär 20-30 nya arbetstillfällen. Det bör vara en kompensation. Dessutom vill jag säga till herr Gustavsson att jag utgår från att SJ:s ledning i fortsättningen kommer att hålla god kontakt med kommunen, hålla kommunen underrättad om framtidsplaneringen och vara beredd att diskutera alternativa utvägar — kanske just på de områden som herr Gustavsson avslutningsvis nämnde.
Herr talman! Det är möjligt att kommunikationsministern har missuppfattat den här frågestunden. Syftet med frågestunden är att riksdagsledamöter till statsråden skall få ställa frågor i olika ärenden som blir aktuella — inte tvärtom. Trots detta skall jag gärna svara på kommunikationsministerns fråga hur den gamla regeringen skulle ha agerat. Jag tror att kommunikationsministern har fel när han säger att den regeringen var inställd på att lägga ned elektrobyggnaderna. Det fanns inte alls något sådant ställningstagande från den gamla regeringens sida. Den tittade dels på möjligheten att bibehålla dem, dels på möjligheten att skapa alternativ. Men de alternativen har inte den nuvarande regeringen skapat. Sedan vill jag utöver det säga att vi tycker att televerkets satsning i Nässjö är alldeles utmärkt. Den beslutades under den gamla regeringens tid — tack och lov!
Herr talman! Jag har varit med i det här huset så länge att jag inte behöver någon undervisning om vad frågestunderna är till för. För att inte herr Gustavsson skall missuppfatta mig igen vill jag säga: Jag ställer mig frågan — inte herr Gustavsson — varför den gamla regeringen inte avgjorde ärendet. Det var ungefär så jag formulerade mig. Jag undrar själv varför, och jag har försökt analysera det hela. Den gamla regeringen hade ju en chans att undanröja beslutet, varigenom verksamheten skulle ha legat kvar i Nässjö. Men det gjorde den inte. Då ställde jag mig själv den andra frågan, varför man inte gjorde det. — Naturligtvis därför att man inte ville ta ett impopulärt beslut före valet.
Herr talman! Kommunikationsministern kan ju göra vilken historieskrivning han vill, hur sann eller osann den än må vara. Jag har gett min syn på skälen till den socialdemokratiska regeringens avvaktan med beslutet, nämligen att man för det första ifrågasatte det rationella i beslutet, för det andra sökte efter alternativ. Men om nu kommunikationsministern är beredd att till varje pris försvara SJ:s ställningstagande — vilket han uppenbarligen är — måste han också ha skäl för det. Det enda rimliga när man diskuterar rationali seringen är då att ställa sig frågan — och jag ställer inte mig den frågan, utan den ställer jag till kommunikationsministern: Hur mycket sparar SJ genom denna åtgärd?

Herr talman! Det torde vara självklart att jag, när jag svarar på sådana här frågor, har att hålla mig till de uppgifter jag får av SJ:s ledning.

304, och anförde: Herr talman! Fru Andersson i Hultsfred har frågat mig om jag avser att vidta sådana åtgärder att vägen Pelarne-Vimmerby kan bli föremål för snar upprustning. Under nästa år skall flerårsplanerna författningsenligt revideras. De nya planerna avser femårsperioden 1979-1983. Vid revideringen får man pröva om omläggningen av väg 33 kan inrymmas i den nya planen för Kalmar län. Väg 33 har på delen Vimmerby-Västervik byggts om under senare år. Standarden på vägen har därigenom höjts. F.n. färdigställs en del av väg 33 intill Vimmerby. Den del av vägen som går väster om Vimmerby mot Eksjö har däremot inte rustats upp. De sträckor på väg 33 som hittills byggts om har utförts som beredskapsarbete. Arbetsmarknadsstyrelsen, som utfört arbetena i egen regi, har på denna arbetsplats använt specialanvisad arbetskraft. Omläggning av väg 33 väster om Vimmerby på delen Pelarne-Vimmerby ingår, som jag nämnde, inte i flerårsplanerna. Vägverket har ändå upprättat arbetsplan för en sådan omläggning, så att pågående vägarbeten vägen Pelarne-Vimmerby på väg 33 utan avbrott skall kunna fortsätta som beredskapsarbete om det även fortsättningsvis finns behov av sysselsättningsskapande åtgärder i regionen. Arbetsplanen har nyligen vunnit laga kraft och vägomläggningen kan därmed från planeringssynpunkt utföras. Beslut om beredskapsarbete på vägar fattas av arbetsmarknadsstyrelsen i samråd med vägverket.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Turesson för svaret på min fråga. Den är av speciellt intresse för Kalmar län och för min egen bygd. Det mest oroande för Kalmar län är den befolkningsstagnation som råder där. Vi har samma folkmängd som för 100 år sedan. Denna trend måste brytas och åtgärder vidtas som främjar bygden och lockar människor att bosätta sig i den. Det är med oro man ser på att en del av länets inlandskommuner har vikande befolkningsunderlag, vilket blir mera påtagligt för varje år — detta trots att betydande insatser gjorts från kommunernas sida framför allt på fritidssektorn. Dessa kommuner är Vimmerby och Hultsfred. Här kommer osökt vägarna in i bilden. Den vägsträcka som min fråga gäller betjänar bl.a. dessa kommuner. Det föreligger stora behov av vägombyggnader inom denna del av länet, men de har tyvärr inte rymts inom ramen för de resurser som tilldelats vägverket. Vilhelm Moberg gjorde på sin tid en resa på cykel genom Småland, och han kommenterade de småländska vägarna på följande sätt. Han sade att mottot vid vägbyggande har varit att ”vägarna skall byggas i för ögat behagelige kurvor”. Tyvärr har vi ännu alltför många vägar som dessa ord är signifikativa för, vägar som inte har rustats upp men som är i skriande behov därav. Jag kunde ge exempel på ett stort antal vägar som behöver rustas upp, men min fråga gäller den nu mest aktuella riksväg 33, delen Mariannelund-Pelarne-Vimmerby. Denna del av riksväg 33 har mycket låg plan och profilstandard. Den har många svåra kurvor och branta backar. Körbanan har på större delen av vägen mindre bredd än sex meter. En god standard på detta riksvägavsnitt är mycket angelägen. Det är önskvärt att medel kan avsättas för denna vägdels räkning. En arbetsplan har upprättats och fastställts, varför företaget kan igångsättas om medel ställs till förfogande. Vägens längd är 7,1 kilometer och den beräknade kostnaden är 13,5 milj.kr. Det finns en etablerad arbetsplats i Vimmerby med svårplacerad arbetskraft som har utfört vägombyggnader på riksväg 33 sträckan Västervik-Vimmerby samt i Vimmerbys tätort. Man tycker att det vore mycket lämpligt om arbetet på väg 33 mot Mariannelund kunde komma till stånd när nu arbetskraft finns på platsen. En upprustning av denna vägsträcka skulle medföra att vägförbindelsen Västervik-Jönköping blev av god kvalitet. Det är en viktig och starkt trafikerad genomfartsled, och den har dessutom mycket stort värde för hela bygden. Vägarnas betydelse när det gäller att göra en bygd attraktiv kan inte nog starkt betonas. Herr kommunikationsministerns artikel i tidningen Land nyligen gav belägg för vilken positiv syn han har inte bara på de stora trafiklederna utan också på de mindre vägarnas betydelse. Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det utförliga svaret på min fråga. Det glädjer mig att kommunikationsministern bedömer detta projekt som angeläget. Jag hoppas att den berörda vägen, om inte andra åtgärder kan vidtas, kommer att inrymmas i den nya planen för Kalmar län.

Herr talman! Herr Wictorsson har - mot bakgrund av vissa pressuppgifter — frågat mig vilka krav på avgasrening jag anser vara rimliga. Jag anser att de nu gällande kraven är rimliga. Det är viktigt att bestämmelserna får avsedd verkan. Gjorda undersökningar visar att avgasreningsbestämmelserna har haft positiva effekter. Undersökningarna visar emellertid tyvärr också att en betydande andel av de nya bilarna har föroreningshalter i avgaserna som ligger högre än vad som är tillåtet enligt föreskrifterna. Mot denna bakgrund har regeringen bemyndigat mig att tillkalla en särskild utredare som skall överväga och föreslå förbättringar i typbesiktningssystemet m.m. Avsikten med utredningen är bl.a. att skapa bättre garantier för att de fordon som säljs överensstämmer med de s.k. typfordon som har provats och godkänts. Jag är f.n. inte beredd att ta ställning till hur avgasreningskraven i framtiden skall vara utformade. Jag vill emellertid peka på att det pågår ett betydande forsknings och utvecklingsarbete på detta område. Regeringen följer frågan med uppmärksamhet och är beredd att ta de ytterligare initiativ som behövs för att luftkvaliteten skall hållas på en tillräckligt hög nivå.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Rubriken på den tidningsartikel jag åberopar i frågan lyder: ”Han vill sänka reningskraven”. Tidningsartikeln innehåller och bygger, såvitt jag kan förstå, på en intervju med kommunikationsministern, där det antyds att kommunikationsministern skulle delta i ett sammansträde med miljövårdsberedningen. Syftet med sammanträdet skulle vara, antyds det Om bilarnas avgasrening Om bilarnas avgasrening i artikeln, att genom sänkta krav på avgasrening få billigare bilar, lägre bränsleförbrukning och bättre körbarhet. Nu visade det sig att när kommunikationsministern kom till miljövårdsberedningens sammanträde den 15 februari blev det inte fullt så förskräckligt som tidningsartikeln antydde. Kommunikationsministerns resonemang utmynnade i att han ansåg att det räckte med de avgasreningskrav som finns i dag och att man därför inte ytterligare skulle skärpa kraven för tillfället. Det var alltså i stort sett samma innehåll i vad kommunikationsministern då sade som i svaret på min fråga. Det är en självklarhet att kraven på avgasrening skall vara praktiskt hanterliga och kunna efterföljas. Men jag måste nog konstatera att både den här tidningsartikeln, inlägget på miljövårdsberedningens sammanträde och svaret på min fråga pekar på en passivitet och en mjukhet från kommunikationsministerns sida när det gäller synen på behovet av en skärpning av reglerna för rening av bilavgaser. Mot den här bakgrunden kan man självfallet inte säga att svaret är tillfredsställande. När det gäller nya normer för avgasrening arbetar man med mycket långa tidsperioder. Förslagen skall utredas, remissbehandlas och bli beslut. Sedan skall bilindustrin ha en omställningstid, och man skall också förbruka de gamla bilarna. Med de livslängder som dagens bilar har innebär detta att det vi diskuterar i dag är föroreningssituationen på 1990-talet. Därför måste man konstatera att kommunikationsministerns svar innebär en kapitulation på så sätt att man nu stannar upp utvecklingen på detta område. Det innebär nämligen att vi i Sverige inte skulle vara beredda att försöka ställa upp samma krav som i USA. Socialdemokraterna har i en partimotion till årets riksdag mot bakgrund av utvecklingen i de större tätorterna föreslagit en rad åtgärder för att skärpa kraven när det gäller bilarnas avgasrening. Jag ställer frågan till kommunikationsministern: Är kommunikationsministern beredd att medverka till att vi får skärpta krav på bilarnas avgasrening?

Herr talman! Först och främst, herr Wictorsson, kan jag inte ha något inflytande på vad som skrivs i tidningarna och än mindre på vilka rubriker som sätts. Jag har den uppfattningen att vi naturligtvis skall ha så stränga regler för avgasrening som det är möjligt att leva upp till. Vi har f. n. de strängaste reglerna i Europa. Men beklagligtvis lever vi inte upp till dem. Innan vi skärper reglerna ytterligare — och jag är övertygad om att de kommer att skärpas och att de behöver skärpas — är det angeläget att vi undersöker vilka möjligheter vi har att se till att reglerna efterlevs och att efterlevnaden kan kontrolleras. Det är i det syftet vi har tillsatt den utredning som jag talat om i mitt svar. Men det innebär naturligtvis inte att vi stannar upp och att vi för all framtid accepterar det status som de nuvarande reglerna innebär. Vi kommer med all säkerhet från regeringens sida att se till att vi får möjlighet att bedöma vilka regler vi skall ha i framtiden. De framtida reglerna kommer, herr Wictorsson, att bli strängare än de regler vi har i dag. Jag tror inte att herr Wictorsson behöver hysa någon oro på den punkten, men det är angeläget, som jag vid ett par tillfällen i den här replikväxlingen har sagt, att vi i första hand ser till att vi kan efterleva de regler som finns och som är de strängaste i Europa.
Herr talman! Jag är självfallet medveten om att man inte kan påverka det som står i tidningspressen. Men ordagranna uppteckningar från miljövårdsberedningens sammanträden tycker jag inte att det finns någon orsak för kommunikationsministern att bestrida. I kommunikationsministerns inställning till dessa frågor finns en grundton, som pekar på en ökad passivitet. Det är allvarligt, därför att utsläppen från motorfordon i dag är större än den totala mängd föroreningar som släpps ut från industrier, lokaluppvärmning, elproduktion och avfallsförbränning. Föroreningarna förekommer särskilt i de större tätorterna. Den ökning av antalet cancerfall som man kan notera där beror sannolikt på de ökade avgasmängderna. Detta stämmer väldigt dåligt med innehållet i den regeringsdeklaration som den regering som herr Turesson tillhör avgav vid tillträdandet. Mot bakgrund av den intensiva uppmärksamhet som denna regering ägnar debatten om kärnkraftens miljörisker är det något förvånande att man inte observerar också detta miljöhot. I pressen har antytts att det råder oenighet inom den borgerliga regeringen om vem som skall tillsätta utredningen. Det har t.o.m. sagts att det skall bli två utredningar på området. Jag frågar därför kommunikationsministern: Finns det något underlag för dessa spekulationer i pressen?

Herr talman! Jag har inte bestritt vad jag sade i miljövårdsberedningen. Det finns skriftligt dokumenterat. Jag tycker inte att herr Wictorsson skall tolka in någonting som jag inte har sagt och än mindre menat. Jag har framhållit att det är angeläget att gällande regler efterlevs. En utredning har tillsatts på kommunikationsdepartementets förslag. Kommunikationsdepartementet handhar frågor om typbesiktning beträffande såväl fordonens säkerhet som kontrollen av avgasreningens effektivitet. Den utredningen kan inte ta upp andra frågor än de som gäller efterlevnaden av nu gällande regler och bestämmelser, till vilka jag helt ansluter mig. Inom jordbruksdepartementet, dit miljöärendena som bekant hör, planerar man att tillsätta en utredning, vars uppgift skall vara att lägga fram förslag om de regler som skall gälla i framtiden. Det finns inga som helst kontroverser eller motsättningar mellan de två utredningarna. Om bilarnas avgasrening Om bilarnas avgasrening